Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om en utbyggnad av kriminalvårdsanstalten i Gävle får till följd att anstalten i Hudiksvall läggs ned. Kriminalvårdsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1992/93 föreslagit att anstalten i Gävle byggs till med ytterligare en bostadsavdelning. En sådan utbyggnad skulle enligt kriminalvårdsstyrelsen kunna medföra att anstalten i Hudiksvall, som är gammal och otjänlig för sitt ändamål, kan läggas ned. Regeringen har i sitt förslag till tilläggsbudget I för budgetåret 1991/92 förordat att medel anvisas för tidigareläggning av statliga investeringar och anläggningsarbeten, bl.a. för utförande av en bostadsavdelning vid anstalten i Gävle. Frågan om vilka resurser kriminalvården behöver för nästa budgetår bereds för närvarande inom regeringskansliet. I detta arbete ingår även en bedömning av behovet av anstalten i Hudiksvall. Regeringen avser således att återkomma till frågan i 1992 års budgetproposition, och jag är därför inte i dag beredd att svara på frågan om anstalten i Hudiksvall kommer att läggas ned.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att straffbarhet skall gälla för vissa pornografiska framställningar. Gullan Lindblad hänvisar till två avgöranden av justitiekanslern resp. hovrätten för Västra Sverige rörande tillämpningen av bestämmelserna om olaga våldsskildring i brottsbalken . I de aktuella fallen ansågs bestämmelserna inte vara tillämpliga. Enligt Gullan Lindblad behövs en precisering av begreppet ''sexuellt våld eller tvång'' i pornografiska sammanhang. Den 29 november besvarade jag en interpellation som också gällde våldspornografi. Som jag framhöll då är det väsentligt att det finns effektiva bestämmelser mot spridande av våldspornografi, eftersom pornografi av den arten ofta förmedlar en grovt kränkande och nedvärderande bild av kvinnor. När det gäller frågan om de nuvarande bestämmelserna är tillräckliga eller inte, vill jag hänvisa till att justitiekanslern för närvarande har i uppdrag att utreda denna fråga. Det är naturligt att i det sammanhanget göra överväganden av det slag som Gullan Lindblad har pekat på. Justitiekanslern skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Av svaret framgår att justitieministern delar min uppfattning att det ibland förmedlas grovt kränkande bilder och återgivningar av samlag osv. Sådant kan verkligen grovt kränka kvinnor. För en tid sedan fick jag ett brev. Jag är ordförande i ett kvinnoförbund, och jag har fått många brev i samma fråga. Brevet gällde s.k. fist-fucking, eller på vardagsspråk ''knytnävsknull''. I brevet ställs följande fråga: ''Vad är Du beredd att göra åt följande -- Du som kvinna och politiker?'' Är det inte här fråga om sexuellt våld? Nu ansågs det inte vara så. Det går att diskutera frågan fram och tillbaka rent medicinskt sett. Men jag tycker att man här har överskridit anständighetens gräns. Jag läste nyligen en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken JK friar porrserie. Av artikeln framgår det att: ''En man hugger huvudet av en kvinna och sätter i stället dit huvudet från sin älskarinna, som omkommit i en bilolycka. Efter transplantationen har mannen samlag med sin skapelse. Denna ruggiga historia återges i en bildserie i ett nummer av porrtidningen Svenska Hustler. Bildserien har polisanmälts av flera privatpersoner i Linköping och därefter granskats av justitiekanslern.'' Enligt artikeln anser JK inte att detta med de bestämmelser som råder för närvarande kan betecknas som sexuellt våld eller tvång. Jag hoppas att han när han har gått igenom detta problem kommer med ett förslag till lagstiftning som verkligen visar att det är brottsligt att behandla kvinnor på detta sätt -- även om det bara är på bild.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har bett mig om ett klargörande om vad som kommer att gälla efter den Frågan har samband med de ändringar i vapenlagen som behandlades i riksdagens justitieutskott förra riksmötet. Som Sigrid Bolkéus mycket riktigt säger i frågan till mig, justerades den av regeringen föreslagna straffbestämmelsen på utskottets initiativ. Skälet var att det klart skall framgå av lagtexten att ringa fall av otillåtet ammunitionsinnehav inte är straffbart. Utskottet framhöll vikten av att inte betunga rättsapparaten med onödiga ingripanden. Från det straffbara området skulle undantas innehav av enstaka patroner eller ett helt obetydligt souvenirinnehav eller liknande bagatellartade innehav, om inte särskilda omständigheter motiverade något annat. Särskilda omständigheter för straffbarhet skulle enligt utskottet kunna vara ammunition som påträffas i s.k. knarkarkvartar eller under liknande förhållanden. Jag utgår givetvis från att polis, åklagare och domstolar när de skall tillämpa lagen på sedvanligt sätt beaktar skälen bakom den antagna lagtexten. Något ytterligare klargörande som Sigrid Bolkéus frågar efter behövs därför inte. Lagtexten är dessutom beslutad av riksdagen, och det är uteslutet att i efterhand göra något som skulle likna motivuttalanden. Nu är lagens tillämpning en fråga för våra rättstillämpande myndigheter. Jag kommer att följa utvecklingen noga. Ger den vid handen att det straffbara området onödigt inverkar på vapenägarnas intressen, kommer jag att överväga att föreslå en lagändring.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att garantera demonstrationsfriheten i Sverige. Bakgrunden till frågan är de händelser som utspelade sig i Lund och Stockholm den 30 Låt mig först säga att jag delar Sten Anderssons oro för en utveckling där vissa demonstrationer inte kan hållas i enlighet med givna tillstånd. Yttrande-, mötes och demonstrationsfriheterna är grundläggande fri och rättigheter och skyddas i regeringsformen. Och man måste hålla i minnet att dessa friheter gäller -- och bör gälla -- för alla medborgare och alla uppfattningar. Samtidigt finns det ju begränsningar i hur friheterna i vissa fall kan utövas, t.ex. bestämmelsen i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Jag har dock vid ett flertal tillfällen framhållit vikten av att de grundläggande fri och rättigheterna inte onödigtvis får inskränkas. Bl.a. gjorde jag det i en debatt i denna kammare för en knapp månad sedan. En allmän sammankomst -- t.ex. en demonstration -- får upplösas endast i mycket speciella situationer. Om vi ger efter och ändrar reglerna så att mötesfriheten blir mera begränsad, befinner vi oss snart i ett samhälle som få av oss önskar leva i. Med anledning av de händelser som Sten Andersson syftar på kommer polisen att lämna mig en redogörelse för vad som inträffade. Jag räknar med att då få ett bättre underlag för en bedömning om det behövs ytterligare åtgärder för att de nu aktuella friheterna verkligen skall kunna garanteras.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret som jag tycker är klart och kraftfullt. Jag hoppas att de erfarenheter som man nu håller på att samla in kommer att resultera i att de händelser som inträffade i Stockholm och Lund den 30 november inte skall upprepas i Sverige än en gång. Oavsett vilken politisk uppfattning man har skall man ha rätt att demonstrera. Har man sedan dessutom fått tillåtelse av polisen att demonstrera är det skrämmande att det inträffar sådant som exempelvis hände i Lund, där -- om man nu skall ironisera -- ett importerat gatans parlament från Danmark agerade genom att bryta upp och kasta gatstenar mot polisen så att demonstrationen stoppades. Jag anser att det är av yttersta vikt att vi i Sverige garanterar samtliga människors rätt att utöva den grundlagsskyddade yttrande och demonstrationsfriheten. Om samhället plötsligt måste börja backa kommer vi att befinna oss i ett samhälle, som statsrådet nyss sade, som ytterst få av oss vill leva i. Jag önskar statsrådet all lycka och framgång på resan mot det Sverige där vi oavsett uppfattning ändå ges rätt att framföra densamma.

Herr talman! Frågan är ställd till statsrådet Laurén. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Lennart Daléus vill veta om regeringen ämnar skapa förutsättningar för en betryggande hantering från sekretessynpunkt av den genetiska informationen vid SKL i Linköping. Frågan gäller alltså i första hand hanteringen av material från DNA-undersökningar vid det kriminaltekniska laboratoriet. Detta material finns i dag förvarat i sakakter kopplade till varje enskilt ärende. För materialet gäller samma slags sekretess som gäller i allmänhet för förundersökningar i brottmål. Det innebär att sekretess gäller både till skydd för utredningsintresset och till skydd för den enskildes personliga integritet. DNA-tekniken är fortfarande ny i förundersökningssammanhang. Jag har för min del inte fått någon information som visar att skyddet för den här typen av material inte skulle vara till fyllest. Jag förutsätter att rikspolisstyrelsen anmäler till regeringen om det skulle föreligga behov av regeländringar. Jag vill också nämna att frågor kring DNA-analyser i rättsliga sammanhang är aktuella inom Europarådet. Det gäller bl.a. frågan om hur erhållna uppgifter skall bevaras, lagras och skyddas. Enligt uppgift kommer Europarådet att utfärda riktlinjer på området. Frågor kring hanteringen av DNA-analyser kommer givetvis att aktualiseras på nytt i det sammanhanget.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det intressanta står i den sista delen av svaret, nämligen att Europarådet kommer att aktualisera dessa frågor på olika sätt. Det innebär samtidigt att den nuvarande situationen inte är till fyllest, och jag tror man kan utgå från att den inte heller är det i Sverige. Skälen till detta är flera. Det kanske viktigaste är att mängden information från den här typen av material växer i takt med att kunskapen om tekniken ökar. Där vi i dag kan få en bråkdel information från genetiskt material kan man kanske om fem år läsa materialet som en öppen bok och få information om den aktuella människan. Ett ytterligare problem är att man i kriminaltekniska sammahang lagrar information även om sådana människor som inte är direkt berörda av brottshändelsen, utan finns med i sammanhanget på annat sätt. Man kan tänka sig våldtäktsfall där även genetisk information om äkta maken till en våldtagen kvinna finns med i materialet. Den genetiska informationen om honom lagras, och man är ännu inte klar över hur utsorteringen skall gå till och vilka rättsregler som skall gälla i detalj. Denna typ av material kan dessutom användas operativt. Utgående från ett spermaprov, blodprov, salivprov eller liknande kan man börja efterlysa och söka en brottsling, dvs. tänka sig hans utseende, få fram hans ögonfärg, gissa sig till hans vikt och många andra sådana saker. Jag vet att sådana tankar finns i spaningshänseende. Min följdfråga till justitieministern blir: Finns det inte skäl att innan Europarådets rekommendationer blir klara ändå ta några initiativ från svensk sida för att få litet strängare sekretessregler när det gäller just denna information?
Herr talman! Jag vill inte påstå att den framtidsbild som Lennart Daléus målar upp är felaktig, utan det är en framtid som vi mycket väl kan vänta oss. Men vi har sekretessregler som i dagens situation betraktas som tillräckliga. Mitt svar blir nu att detta självfallet är en fråga som vi måste följa så att vi inte i framtiden blir tagna på sängen. Den bedömning som görs i dag är att det inte just nu finns några ytterligare behov, men regeringen följer frågan.
Herr talman! Jag är glad över justitieministerns uppriktiga engagemang i frågan, men jag vågar ändå vara så djärv att jag tycker att man borde dra en slutsats av att Europarådet nu funderar över att utfärda riktlinjer inom området när det gäller lagrande, bevarande och skydd av just den här typen av information. Det tyder på att situationen allmänt betraktas som otillfredsställande. Eftersom vi i Sverige ligger långt framme på detta område, såväl när det gäller analyskompetens som allmänt i forskningssammanhang, borde vi dra slutsatsen av denna iakttagelse snabbare än Europarådet och helt enkelt gå före när det gäller sekretesskyddet för detta material. Det måste ske innan verksamheten sprids till fler myndigheter och kommer i större användning i försäkringssammanhang och i många andra fall. Jag vore glad om man från svensk sida kunde gå före och införa ett skydd -- kalla det gärna tillfälligt skydd -- och sätta ner fötterna på jorden innan kunskapen om dessa aktiviteter blir alltför spridda.

Herr talman! Liisa Rulander har frågat mig om det finns några mer detaljerade planer för snabba åtgärder riktade mot ungdomsbrottslingar. I likhet med Liisa Rulander anser jag att det är viktigt att barn och ungdomar får rätta signaler redan från början. Detta är en uppgift vi alla måste ta ansvar för, som föräldrar, lärare och över huvud taget som vuxna i samhället. När det gäller insatser från det allmänna är det primärt en uppgift för socialtjänsten att ge barn och ungdomar det stöd som de behöver, medan det är rättsväsendets uppgift att svara för reaktionerna mot brott. I syfte att få till stånd en förutsättningslös genomgång av hur reaktionssystemet bör vara utformat när brott begås av unga tillsattes under 1990:53). Kommittén har bl.a. som uppgift att inventera olika tänkbara reaktioner anpassade för unga. Bland reaktioner som kan diskuteras finns behandlingstvång, förbud mot att vistas på vissa platser vid bestämda tidpunkter, medling och veckoslutsfängelse. Kommittén har efter regeringsskiftet fått en ny sammansättning och den skall lägga fram sina förslag under 1992. Jag vill inte nu föregripa utredningens resultat, varför mitt svar måste bli att det från regeringens sida inte för närvarande finns några detaljerade planer på omedelbara åtgärder i dessa frågor. Jag vill i sammanhanget även peka på att det pågår ett intensivt arbete med att i enlighet med intentionerna i regeringsförklaringen ta fram en ny statlig vårdform för unga brottslingar. Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten är för regeringen ett prioriterat område, och vi kommer att agera snabbt så snart vi har fått ett underlag genom kommitténs förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för ett hoppingivande svar där det framgick att detta är frågor som är prioriterade från regeringens sida. Ungdomar är inte ungdomar hur länge som helst. De blir vuxna kriminella om de inte får stöd omedelbart. Det finns ett stort behov av att genom en trygghetsskapande familjepolitik och en normgivande skolpolitik ge barn och ungdomar en motkraft till våldet. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet, att motverka rotlöshet och drogbruk, är att ge allt tänkbart stöd till hem och familjer. Enligt det kristdemokratiska synsättet skall samhället skydda och stötta familjen genom ekonomiska, sociala och juridiska åtgärder. Barn och ungdomar har rätt till och behov av etisk vägledning, något som vi alla är skyldiga att ge dem. Skolan måste därför få en etisk förankring. Skolan spelar även en viktig roll då det gäller att stärka självkänslan hos ungdomar. Tyvärr har mycket av den välfärdspolitik som under lång tid bedrivits inte lett till att man kunnat komma ifrån våld och brott. Förutom ett annorlunda samhällsklimat där denna syn på gemenskapen får utvecklas, krävs kortsiktiga preventiva åtgärder för att stävja brottsligheten. Det är här, precis som justitieministern säger, som samhället måste reagera med rättsväsendet. Men jag vill också nämna de önskemål som finns om veckoslutshem där ungdomar kan visas en konkret uppmärksamhet, ett engagemang som de kanske inte har fått där de växt upp. Denna åtgärd brådskar extra mycket. Jag vill också förorda samhällstjänst och att ungdomar som har vandaliserat skall få möjlighet att få återställa det de har fördärvat. Även speciella straffpåföljder för återfallsförbrytare måste tas upp till diskussion. Det vill jag gärna skicka med till den kommitté som skall arbeta med dessa frågor.

Herr talman! Lars Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att öka kompetensen hos de svenska myndigheterna beträffande Europakonventionen och när detta kommer att ske. Låt mig först slå fast att svenska domare, åklagare och andra tjänstemän har att följa svensk lag. De skall alltså direkt stödja sina beslut på Europakonventionens artiklar, men Sveriges åtaganden enligt konventionen utgör ett viktigt moment vid tolkningen av en viss bestämmelse i den svenska lagstiftningen. Vad Lars Andersson aktualiserat handlar därför i första hand om i vad mån den svenska lagstiftningen är anpassad till Under senare år har vår lagstiftning successivt anpassats för att få en bättre överensstämmelse med Europakonventionens innehåll, sådant det kommer till uttryck i Europadomstolens praxis. Ett jourhäktningssystem har införts i domstolarna för att uppfylla konventionens krav på att den som är berövad friheten ofördröjligen skall ställas inför domare. Rättegångsbalkens processuella regler har ändrats för att stärka den tilltalades rättigheter i brottmål. Ett s.k. rättsprövningsinstitut har införts och för att uppfylla den enskildes rätt att få civila rättigheter och skyldigheter prövade av domstol sker löpande en översyn av fullföljdsreglerna. Europakonventionen är verkligen inte något bortglömt område. Men det är självfallet också viktigt att sprida information om konventionens innehåll till de anställda i myndigheterna. Inom domstolsväsendets område pågår i det avseendet tämligen intensiva utbildningsinsatser genom domstolsverkets försorg. För förvaltningsdomarna har vid åtskilliga tillfällen seminarier om Europadomstolens avgöranden arrangerats. En utbildning för domare i Europarätt i vid bemärkelse har påbörjats detta budgetår. I denna utbildning deltar också åklagare. Även i åklagarnas grundutbildning ingår frågor om Europakonventionen. I nordiska seminarier för domare finns också inslag om Europakonventionen och ämnet förekommer även vid regionala seminarier för domare. Sist men inte minst bevakar utrikesdepartementet Europadomstolens domar och ser till att berörda myndigheter får kännedom om avgöranden som är av intresse, oavsett om Sverige eller något annat land har varit part i målet. Mot den nu angivna bakgrunden ser jag inte skäl att för närvarande vidta några ytterligare åtgärder för att öka kompetensen hos de svenska myndigheterna beträffande Europakonventionen.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag skall med stort intresse följa utvecklingen, och jag hoppas att de åtgärder som kommer att genomföras på utbildningens och lagstiftningens område framöver är tillräckliga och leder till att Sverige inte fortsättningsvis sitter på de anklagades bänk eller blir fällt i Europadomstolen. Jag tackar återigen för svaret.

Herr talman! Göran Persson har frågat mig på vilket sätt reduktionen av prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel medverkar till att nå målet om en halvering av kemikalieanvändningen inom jordbruket. Jag vill erinra om att de avgifter som Göran Persson syftar på tillfälligt höjdes, först med 30 % hösten 1990 och därefter med ytterligare 20 % våren 1991, i syfte att betala av på den räntefria kredit som skulle finansiera 1990 års spannmålsöverskott. I den 1 juli 1991 konstaterade den dåvarande regeringen att prisregleringsavgifterna därmed åter skulle kunna sänkas med 20 % den 1 juli 1992. Den situation vi i dag har på spannmålsmarknaden visar att om inte ytterligare betydande arealer ställs om så kommer det även i fortsättningen att produceras avsevärda överskott av spannmål. I så fall kommer priserna på spannmål sannolikt att fortsätta att sjunka i takt med inlösenpriserna. Den bedömning som jag i dag gör av den fortsatta utvecklingen är att trots den planerade sänkningen av prisregleringsavgiften den 1 juli 1992 kommer nettoeffekten av fortsatt omställning, sänkt spannmålspris och sänkta prisregleringsavgifter att bli en minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Beträffande miljöåtgärder på jordbrukets område beslutade riksdagen åren 1988 och 1989, således före den tillfälliga höjningen av prisregleringsavgiften, om ett långtgående åtgärdsprogram för att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Med de åtgärder som nu vidtas inom programmet beräknas de mål som satts upp för bl.a. minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel kunna uppnås. Sammanfattningsvis vill jag således svara Göran Persson att effekten av att helt eller delvis återföra prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel till den ursprungliga nivån inte kommer att påverka möjligheterna att uppnå de miljömål som har satts upp för jordbruket.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Frågan är ställd med anledning av tilläggsbudget I, där jordbruksministern föreslår en reducering av prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel med 200 milj.kr. Vi menar att detta är fel signal till jordbruket ur miljöpolitisk synpunkt och med hänsyn till de beslut som vi tidigare har fattat i riksdagen -- särskilt då vi, som jordbruksministern också påpekar, både 1988 och 1989 mycket kraftigt har krävt att kemikalieanvändningen skulle minskas i jordbruket. Vi sade ju 1988 att åtgärderna skulle innebära en halvering av kväveurlakningen från jordbruket fram till år 2000. I internationella överenskommelser har detta mål ytterligare tidigarelagts; en halvering skall uppnås till 1995. Riksdagen har också uttalat att införande av en miljöskatt bör övervägas när prisregleringsavgifterna avskaffas. Därför tycker vi att det nu ges fel signal till jordbruket. Man kan få ett intryck av att vi politiskt är beredda att lätta på miljökraven i jordbruket. Vi tycker alltså att detta är en felaktig åtgärd.
Herr talman! Det är möjligt att den oinitierade kan få ett sådant intryck. Men den som vet hur besluten har gått till -- det gör måhända inte Göran Persson, men Åke Selberg vet det mycket väl -- är medveten om att den här höjningen är förorsakad av att spannmålsöverskottet blev större än förväntat. Den ytterligare kostnad som lades på handelsgödsel och bekämpningsmedel kom till därför att skörden ett visst år var onormalt stor. När vi nu hade möjlighet att amortera ytterligare 200 miljoner på den rörliga krediten, så ser vi det som positivt för jordbruket och för samhället. Därigenom begränsas nämligen jordbrukets kostnader, och därigenom begränsas även samhällets räntekostnader. Det är inte fel signal, utan det är snarare rätt signal. Vi har redan börjat så smått att anpassa oss till en EG-situation där den här typen av kostnader på produktionsmedlen är lägre än i Sverige. Men det viktiga tycker jag är att när den här avgiften infördes, så var det inte av miljöskäl. När den tas bort är det inte heller av miljöskäl. Vi klarar i alla fall de gamla besluten om miljön, som är långtgående.
Herr talman! Jag vill ändå påstå att det är fel signal. Det finns rörelser i vår omvärld som innebär att man tittar på vårt system och att man också är beredd att införa restriktioner för att nå en bättre situation när det gäller bekämpningsmedel och handelsgödsel. För närvarande står ju jordbruket för en mycket stor del av urlakningen. Därför är det angeläget att vi kan få den reducering som också riksdagen har uttryckt önskemål om, och fattat beslut om när det gäller inriktningen. Därför är det så viktigt att det här arbetet får fortsätta -- att vi rör oss i riktning mot en minskning av användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Åke Selberg när det gäller volymen av handelsgödsel och bekämpningsmedel och när det gäller urlakningen av kväve från jordbruket. Därvidlag har vi lagt fast mål som är mer långtgående än vad som förekommer i de flesta länder i vår omvärld. Det är också angeläget att vi i samband med diskussioner med EG försöker påverka länderna att anpassa sin politik så långt det är möjligt. Det är de ambitioner som vi har. Men det är även viktigt att påpeka att miljöavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel ligger fast. Det förekommer över huvud taget ingen diskussion i regeringen -- och jag har inte hört att det förekommer någon annanstans heller -- om att den skulle tas bort. Och redan den är på en mycket högre nivå än i andra länder. Att vi däremot tar bort prisregleringsavgiften ligger i linje med regeringens politik -- och också i linje med den tidigare regeringens politik.
Herr talman! Jag är helt införstådd med att vi har högre miljöavgifter här i Sverige, den saken är helt klar. Men det handlar samtidigt om att vi i våra internationella kontakter och förhandlingar får andra länder att röra sig i riktning mot den uppläggning som vi har -- i stället för att vi ger signaler som kommer att tyda på motsatsen. Därför menar vi att det är mycket viktigt att vi håller fast vid vår miljöpolitik.
Herr talman! Det är ändå viktigt att inte blanda ihop de här frågorna, som Åke Selberg nu också försöker göra. Avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel består av två delar: Vi har en miljöavgift i botten, som det inte är någon diskussion om, och som är högre än på andra håll i världen. Dessutom har vi en prisregleringsavgift, som vi skall komma bort ifrån i ett avreglerat system -- och som vi också kommer bort ifrån i ett EG-system. Det är naturligt att vi skall försöka få ned den avgiften så fort det är ekonomisk möjligt.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram förslag som kan förbättra villkoren och därmed skapa framtidstro för jordbruket i norra Sverige. Den parlamentariska arbetsgrupp som har haft i uppdrag att lämna förslag rörande stödet till jordbruket i norra Sverige har nyligen överlämnat sitt betänkande, som bl.a. rör stödet för budgetåret Arbetsgruppen tillsattes i juni i år efter begäran från riksdagen i samband med beslutet om uppräkning av stödet för innevarande budgetår. Översynen har gjorts mot bakgrund av det livsmedelspolitiska beslutet från år 1990. För jordbruksföretagen i norra Sverige innebär beslutet att reformen inte skall tillåtas leda till lönsamhetsförsämringar i någon nämnvärd grad. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringens ambition är att Sverige vid inträdet i EG skall ha ett konkurrenskraftigt jordbruk. Detta gäller naturligtvis även jordbruket i norra Sverige. I arbetsgruppens betänkande lämnas förslag till utformningen av stödet på kortare sikt, fram till ett svenskt medlemskap i EG. Arbetsgruppen ger också förslag till hur Sverige bör agera för att lösa de problem som uppstår vid ett inträde i EG och vid ett GATT-avtal. Utredningsförslaget remissbehandlas för närvarande, och regeringen skall därefter i vederbörlig ordning bereda frågan och ta ställning till förslaget.
Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde den är att jag är bekymrad över utvecklingen av jordbruket i skogsoch mellanbygderna. Det förhållandet att så många brukare har upphört med produktionen under de senaste åren kan få stora konsekvenser, inte bara för näringen och för förädlingsindustrin utan även för landsbygdsutvecklingen i övrigt. De yttre betingelserna för jordbruket i norra Sverige är inte sådana att man kan ställa om till annan produktion. Kött och mjölkproduktion är det enda gångbara inom det området. Nedgången i mjölkproduktionen inom t.ex. Milkos verksamhetsområde har under det senaste året varit mellan 10 och 11 %, och i Värmland har nedgången varit hela 13--14 %. Enbart i Värmland har ca 70--80 brukare slutat det senaste året. Vi tycker att det här är allvarligt. När jag ställde min fråga kände jag inte till innehållet i den parlamentariska kommitténs förslag. Jag vill säga att jag känner sympati för många delar i dess förslag. Det finns väl också några som jag ställer mig frågande inför, men jag skall inte nu fördjupa mig i det. Låt mig bara konstatera att det är viktigt att vi får ett förslag som lever upp till riksdagsbeslutet från 1990. Jordbruket i norra Sverige måste nu få signaler om ett snabbt nivålyft, så att man får slut på minskningen av antalet brukare inom detta område. Det är enda sättet att se till att framtidstron kommer tillbaka. Jag skulle bara vilja ställa några kompletterande frågor här. Jag vet att det nu inte finns något förslag och kanske inte heller något svar på frågan, men jag undrar ändå om det finns tankar inom regeringen på att göra några justeringar av stödområdesgränserna eller av prisstödet inom stödområdet. Det som jag här har relaterat gäller stödområdena 3 och 4, där den största minskningen har skett. Jag vill också ta upp transportstödet. Jag har hört att det nu är långt emellan producenterna. Om man riskerar att förlora mjölklinjerna kan man inte heller få mjölken ivägkörd i fortsättningen. Också transportstödet blir därför viktigt.
Herr talman! Kjell Ericsson nämner situationen i norra Sverige, och Värmland hör ju i det här sammanhanget till det området. Jag vet att det finns många bekymmer och att många jordbrukare slutar. Det är också riktigt att det inte finns så mycket att ställa om till. Det har heller aldrig varit avsikten, utan tanken är att den pågående produktionen skall kunna fortsätta. Det var just därför som 1990 års beslut formulerades så, att om det skulle bli en kraftig sänkning av produktionspriserna och lönsamheten, skulle det inte få lov att slå igenom i norra Sverige. Nu är det dess bättre så att mjölkproduktionen i landet totalt sett har uppnått balans. Det finns alltså ett produktionsutrymme att hålla fast vid för norra Sverige. Motiv för en ytterligare sänkning finns därmed inte totalt och i synnerhet inte för norra När det sedan gäller frågan om vissa tankegångar som eventuellt skulle finnas inom regeringskansliet är det min ambition att hemlighålla dem så länge som möjligt, och jag skall därför inte avslöja för mycket på det området. Jag vill bara nämna att frågan om ändring av gränsdragningar liksom tidigare är mycket komplicerad och att det tar tid att förbereda sådana åtgärder.
Herr talman! Jag får tacka för svaret och hoppas att det kommer ett positivt förslag, som ger brukarna i norra Sverige den framtidstro som jag efterfrågar. Det är många som i dag bekymras av jordbrukets framtid. En opinionsundersökning för inte länge sedan visade att en stor del av svenska folket vill ha öppna landskap och en levande landsbygd. Jordoch skogsbruket är basnäringarna på landsbygden, och det är därför viktigt att man ger brukarna förutsättningar att överleva även i framtiden. Det är angeläget att regeringen så snart det kan ske lägger fram förslag som ger de rätta signalerna till näringsutövarna.
Herr talman! Bara helt kort: Jag tror att det är rätt att svenska folket vill ha kvar det öppna landskapet, inte minst i våra skogs och mellanbygder samt i norra Sverige. Men ambitionen är ju den att vi skall uppnå balans i produktionen av livsmedel och jordbruksprodukter i Sverige och att vi skall kunna få ett konkurrenskraftigt jordbruk i hela landet. Om vi får det blir tendensen inte sjunkande lönsamhet utan möjligen en förbättrad lönsamhet. Då blir dessutom problemen för jordbruket i norra Sverige med att hänga med i denna utveckling inte så stora.
Herr talman! Stina Gustavsson har frågat vilka åtgärder civilministern avser vidta för att en varas ursprung -- i detta fall grönsaker och frukt -- klart skall framgå vid försäljning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Marknadsföring som vilseleder konsumenterna om en varas geografiska ursprung kan förbjudas vid vite med stöd av generalklausulen i 2 § marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannen kan föra talan hos marknadsdomstolen om sådant förbud. fr.o.m. den 1 januari 1992 skall alla färdigförpackade livsmedel märkas med ursprungsland. För oförpackade livsmedel finns ett åtagande från detaljhandeln med följande innebörd: -- Information om ursprungsland skall lämnas för bär, frukt, grönsaker, potatis, rotfrukter och svamp, som säljs i lös vikt genom självplockning eller i förpackningar som inte är tillslutna. -- information skall lämnas på skylt eller anslag intill varan. För vegetabilier som säljs i förpackning kan informationen i stället lämnas på förpackningen. När det gäller oförpackade livsmedel är det av praktiska skäl svårare att ställa upp krav på ursprungsmärkning. Om en säljare anger ursprunget för sådana varor på ett vilseledande sätt, gäller marknadsföringslagens bestämmelser. För svenska producenter är det viktigt att hålla en så hög kvalitet på sina produkter och att marknadsföra dessa på ett sådant sätt att konsumenterna efterfrågar deras varor. Det blir då en angelägenhet för handeln att märka varorna med ursprungsland. Svenskproducerade livsmedel bör vara en garanti för hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. För bästa möjliga efterlevnad av detaljhandelns åtagande om märkning är det över huvud taget betydelsefullt att konsumenterna efterfrågar varornas ursprung.

Herr talman! Jag har nu fått förklaringen till att ''civilministern'' hade skrivits med förskjuten radhöjd i förhållande till resten av den fråga som jag fått en fotokopia på. Nu är emellertid ordningen återställd, som Stina Gustavsson sade. Det är naturligtvis angeläget, som jag sade i mitt svar, att man vidhåller att lagens regler följs och även att handeln följer sina egna åtaganden. Om det inte sker, vill jag bara upprepa vad jag sade tidigare: I fall där ursprunget för varor anges på ett vilseledande sätt, skall marknadsföringslagens bestämmelser tillämpas. Jag vågar inte själv ha någon uppfattning om hur ofta det kan ha hänt, men det är uppenbart att om det händer, bör det beivras. En debatt i denna fråga bör naturligtvis fästa handelns och konsumenternas uppmärksamhet på det som sker, och det bör kunna vara en signal för dem att skärpa sina attityder.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig på vilket sätt jag nu verkar för att den kompetens som finns samlad vid Studsvik på bioenergiområdet får fortsatta utvecklingsmöjligheter. Jag har tidigare i höst sagt att den kompetens som finns inom Studsvik bl.a. när det gäller teknisk forskning och utveckling rörande biobränsleanvändning är värdefull för energisystemets omställning och utveckling. Detta bör vara en värdefull resurs för forskning och utveckling inom området. Jag har inhämtat att diskussioner för närvarande pågår mellan Studsviks ägare Vattenfall och de parter som är intresserade av att forsknings och utvecklingsverksamheten vid Studsvik Energi och Den s.k. energiöverenskommelsen som regeringen har ställt sig bakom innebär att medel har avdelats för utveckling av förnyelsebara energikällor, bl.a. biobränsle. Denna satsning bör innebära att det kommersiella intresset för biobränslen ökar. En förutsättning för att enheten vid Studsvik skall få en varaktig framtid är att den stöds och drivs av en eller flera intressenter som har ett intresse av att kommersiellt använda den teknik som utvecklas vid Studsvik AB. Ett statligt återtagande av ansvaret för enheten är därför inte någon långsiktigt bärkraftig lösning.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. Anledningen till min fråga är den oro som finns för att kompetens på bioenergiområdet skall gå förslösad. Jag ser det som synnerligen väsentligt att forskningen kring biobränslen och deras användning i energisystemet prioriteras mycket kraftigt från statsmakternas sida. Det är nämligen en av förutsättningarna för att de energipolitiska riktlinjer som riksdagen lade fast i våras också skall bli verklighet. En avveckling av kärnkraften förutsätter att biobränslen kommer till användning i stor skala. En förutsättning för det är att teknikerna för användningen förbättras. Det görs en viktig forskningsinsats i Studsvik när det gäller produktion av biogas i småskaliga anläggningar, något som jag personligen tror är en av de viktiga komponenterna i den framtida energiförsörjningen. Miljöenhet var redan tidigare i höstas uppe till diskussion här i kammaren. Det skedde mot bakgrund av att verksamheten då ansågs hotad. Då gick jordbruksministern in i debatten och sade bl.a. att det är viktigt att det här arbetet får fortsätta. Egentligen hoppas jag att det leder till att utvecklandet av biobränslen kan gå ännu längre och ännu snabbare än vad som är fallet i dag. Nu börjar tiden att rinna ut på flera sätt. Min konkreta fråga till ministern, som jag dess värre inte fått något klart svar på, var på vilket sätt ministern nu verkar för att den kompetens som finns samlad vid Studsvik på bioenergiområdet får fortsatta utvecklingsmöjligheter. Detta sades i den tidigare debatten. Det svar jag fått är att ett statligt återtagande av ansvaret för enheten inte är någon långsiktigt bärkraftig lösning. Regeringen har ett större ansvar än så för att en av grundbultarna i den framtida energiförsörjningen, nämligen bioenergin, skall kunna bli hållfast. Forsknings och utvecklingsarbetet är därvidlag centralt.
Herr talman! Jag tror att Dan Ericsson i Kolmården och jag har i stort sett samma uppfattning i sakfrågan, och förhoppningsvis också när det gäller frågan om Studsvik. Om man skall kunna ställa om energisystemet, som en mycket bred majoritet här i riksdagen är överens om, krävs det en utveckling av olika alternativ. Det krävs även elproduktion av bioenergi som en del av detta. Vi vet att det finns en debatt om de olika formerna för detta. Vattenfall har för sin del talat om att de är mest intresserade av den storskaliga tekniken som bygger på trycksatt förgasning, medan den småskaliga tekniken med atmosfärisk förgasning, som man forskar om i Studsvik, inte är så intressant för Vattenfall. Den bör däremot vara mycket intressant för mindre anläggningar med andra intressenter, t.ex. kommuner och värmeverk. Dessa bör finnas bland dem som kan agera. I det sammanhanget verkar regeringen för att se till att det finns tillräckliga resurser för att stötta upp den här produktionen och den långsiktiga användningen av bioenergi på detta sätt. Sedan måste energimarknaden fungera på ett sådant sätt att marknaden i sin tur driver utvecklingen vidare. Det är den första inriktningen i regeringens verksamhet för närvarande.
Herr talman! Det är intressant att jordbruksministern säger att han understryker vikten av biomassa och bioenergiproduktion. Problemet är att tiden börjar rinna ut, inte minst när det gäller just det här forsknings och utvecklingsarbetet vid Studsvik. Ministern säger på ett annat ställe i sitt svar att medel har avdelats för utveckling av förnybara biobränslen. Kan man tänka sig att de medlen också kan sättas in direkt där de nu behövs, i den typ av verksamhet som Studsvik Energi och Miljöenhet representerar? Skall vi få en marknad på detta område måste vi ligga i ledningen i forsknings och utvecklingsarbetet. Utan detta får vi inte en bärkraftig marknad på kommersiella grunder. Kan de medel som jordbruksministern nämnt kanske gå in och stötta upp den här verksamheten?
Herr talman! Tiden går ju alltid, det är inte någonting som är speciellt för den här frågan. När Vattenfall nu har uttalat att de för sin del inte är intresserade av att satsa mycket pengar i den här anläggningen måste naturligtvis andra intressenter få en viss tid på sig att agera. Jag är medveten om att personalen vid Studsvik har varslats. Det kommer alltså att hända någonting, men jag tror att det också är en signal som visar inte bara regeringen, utan också andra, hur pass allvarligt det är. Vi tar den här frågan på fullt allvar, men vi anser framför allt att våra medel i princip skall sättas in på forskningsområdet, och vi vill låta Studsvik agera självständigt. Det är utgångspunkten för vårt arbete. Det är min absoluta förhoppning att detta inte skall leda till att några resurser går förlorade i sammanhanget.
Herr talman! Det lät förhoppningsfullt att det kommer att hända någonting, som jordbruksministern uttrycker det. Mot bakgrund av det som han har sagt i tidigare debatter och här i dag förutsätter jag därmed att det här forskningsoch utvecklingsarbetet på bioenergiområdet kommer att få bedrivas också i fortsättningen. Då får vi bättre förutsättningar för en kommersiell marknad på det här området. Med detta tackar jag ministern för svaret.

Herr talman! Leif Bergdahl har frågat mig om regeringen i samband med Dalai Lamas besök i Sverige den 3--6 december kunde erbjuda denne humanitär hjälp. Regeringen är väl medveten om situationen för de tibetanska flyktinggrupper som alltsedan 1959, på grund av omständigheterna, har tvingats fly från Tibet och nu bebor angränsande områden i norra Från svensk sida har sedan år 1968 genomförts ett antal humanitära insatser för tibetanska flyktingar i Indien. Dessa har bekostats genom insamlade privata medel och huvudsakligen administrerats av Svenska Tibetkommittén och exempelvis omfattat flera fadderbarnsprojekt, barnhemsbyggande m.m. Sedan fyra år tillbaka har bidrag från SIDA Svenska Tibetkommittén.

Det rör sig om stöd till ett tibetanskt bibliotek i Dharamsala i Indien. Ett förslag till följdprojekt har i dagarna inkommit till SIDA avseende en databas för bibliotekets tibetanska bokbestånd som omfattar 65 000 titlar. Jag hade möjlighet att vid mötet med Dalai Lama informera om att detta projektförslag nu är klart att godkännas för genomförande. Behovet av mediciner bland de landsflyktiga tibetanerna i Indien är en fråga som lämpligen bäst hanteras av våra enskilda organisationer med stöd från SIDA. Jag kommer att se till att möjligheterna till hjälp i sammanhanget utforskas. Leif Bergdahls fråga avser humanitärt bistånd till den tibetanska kolonin i Indien, och jag har därför i mitt svar inriktat mig på vad vi från svensk sida gör för att bistå denna grupp. Jag vill emellertid tillägga att vi från svensk sida också är medvetna om de svåra förhållanden som råder för den tibetanska befolkningen inne i Tibet, förhållanden som är omvittnade i olika besökares rapporter. Det är med beklagande jag konstaterar att inga mer omfattande insatser kunnat göras för denna grupp. Ett exempel på en svensk biståndsinsats i Tibet är emellertid Svensk-tibetanska skol och kulturföreningens skolprojekt som stöds av SIDA. SIDAs bidrag för alla nämnda Tibetrelaterade insatser beräknas totalt till omkring 3 milj.kr.
Herr talman! Jag tackar för Alf Svenssons svar även om jag inte är nöjd med det. Jag gläder mig också över att vi äntligen fått en biståndsminister vars hjärta klappar varmare för folk som lider nöd än för diverse socialistiska diktaturer. Sverige har gett ca 10 miljarder till Vietnam. Tibet har fått 3 miljoner. Vi kan jämföra dessa 3 miljoner med det antal miljoner som getts till den lilla ön Grenada med hjälp av s.k. rådgivare från Cuba var en socialistisk diktatur skickade Sverige ganska mycket pengar dit -- ett år 6 miljoner. De gick inte direkt via länderbistånd utan genom diverse vänskapsföreningar, som de brukar göra i sådana fall. USA -- från en demokrati således -- har SIDA sammanlagt gett noll kronor till Grenada. Detta är skamligt. Låt oss titta på möjligheten att hjälpa Tibets folk trots att det inte finns någon laglig regim inne i Tibet. Här kan man jämföra med vad Sverige gjort för ANC. Missförstå mig inte. Jag har varit SSU-ordförande i slutet på 1950-talet, och jag har arbetat för frigörelse av de förtryckta folkmassorna i Sydafrika. Den svenska regeringen har under åren gett 300--500 miljoner -- ingen vet exakta beloppet -- till ANC, bl.a. via kanaler i England. Jag skulle vilja avsluta med att be Alf Svensson lova att för framtiden ge åtminstone 3 milj.kr. per år till
Herr talman! Låt mig få säga att människor lider nöd även i socialistiska diktaturer. Vare sig diktaturerna är socialistiska eller fascistiska har människorna inte valt sina diktaturer utan påtvingats dem. Därför är de medmänniskor -- jag vill gärna säga medbröder och medsystrar -- oberoende av hur regimen är etablerad. Kan man nå den enskilda, lilla människan -- och det är naturligtvis målet -- skall man vara beredd att göra en insats. Vi kunde resonera länge om huruvida man borde ha satsat de stora belopp som har satsats på diverse diktaturer här och var, men det var inte detta frågan gällde. Jag vill dock gärna understryka vad som stod i sluttampen av mitt svar, nämligen att det är med beklagande jag konstaterar att inga mer omfattande insatser kunnat göras för denna grupp, alltså för de tibetaner som bor i Tibet.
Herr talman! Jag tror att det är en omsvängning på gång inom Alf Svenssons departement. Jag tackar för de kontakter vi haft med er på hög nivå. Vi håller med om att man skall hjälpa i första hand folk och inte regimer. Jag tror att det kommer att hända mycket på den fronten. Jag skulle avslutningsvis vilja upprepa min fråga och be Alf Svensson att konkret lova ett bistånd på ''Har livet förändrats efter valet?''. Alf Svensson får frågan: Om du får 5 miljoner skattefritt, vad gör du då? Alf Svensson säger: ''Jag tar med familjen och reser till sluttningarna av Himalaya. Har aldrig varit där, men jag inbillar mig att det är något av ett paradis på jorden.'' Jag skulle vilja rekommendera Alf Svensson att på statens bekostnad fara dit nästa vår, i mars eller april, när det är vackert där, och träffa Dalai Lama.
Herr talman! Jag är synnerligen glad över att en representant för Ny Demokrati ber mig att resa på statens bekostnad. Jag hade kanske inte väntat mig den uppmaningen, men jag tar dem givetvis till mig. Låt mig avslutningsvis få säga att vi verkligen så mycket vi kan vill hjälpa dem som går att hjälpa av tibetanerna som lever i Indien. Vi vill gärna också hjälpa de tibetaner som bor inne i Tibet. Var övertygad om det! Kan vi göra det, t.o.m. med större belopp än vad Leif Bergdahl nämnde, vill vi gärna göra det.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat utrikesministern om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta inom det internationella samarbetet för att förbättra situationen för Brasiliens gatubarn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De övergrepp och mord som sker på gatubarn i Brasilien och många andra länder i världen är oacceptabla! I snart tio år har detta fasansfulla skeende pågått. Det åvilar landets ansvariga myndigheter att garantera skyddet för dessa barns liv och lem. Rapporterna om ökat våld mot gatubarnen blir allt fler. Det finns i dag 30 miljoner barn som lever eller delvis har sin hemvist på gatan. En skrämmande siffra! Konventionen angående barns rätt understryker regeringarnas ansvar att tillförsäkra barnets rätt till försörjning, skydd och deltagande i frågor som berör dem. Konventionen framhåller även vikten av internationellt samarbete. Sverige tar alla tillfällen i akt att framhålla barnens situation i utvecklingssamarbetet. Respekten för människans liv och värdighet är ett oeftergivligt krav i alla samhällen. Den sociala utvecklingen i länder som t.ex. Brasilien har starkt bidragit till den alarmerande utvecklingen av gatubarnens situation. Social välfärd är nödvändig för att barnen ute i världen skall kunna få en varaktig förbättring av sin situation. De stora svenska insatserna för barnen på det internationella planet sker via FNs barnfond -- Sverige är det enskilda land som ger störst bidrag till organisationen. Barnfonden driver program särskilt inriktade på att förebygga och minska våldet mot gatubarn och fattiga ungdomar. Unicef integrerar aktivt mänskliga rättighetsaspekter i sina program. Även andra FN-organ har en omfattande verksamhet för barn. Sverige är också här en stor bidragsgivare. Därutöver stödjer SIDA flera svenska enskilda organisationer, bland dem Rädda barnen och Trots ansträngningarna ser vi i dag -- Ingela Mårtensson pekar på ett allvarligt problem -- att situationen i många delar av världen för barnen försämras. Vi måste därför, med ökat engagemang, agera och reagera kraftfullt i alla relevanta fora. Viktiga steg är barnkonventionen som antogs år 1989 av FNs generalförsamling och barntoppmötet i september 1990, till vilket Sverige var en av initiativtagarna. Hitintills har 99 stater ratificerat konventionen. Toppmötet har också skapat ett politiskt opinionstryck som jag förutsätter kommer att bestå. Från den svenska regeringens sida kommer vi att lyfta fram barnens livsvillkor starkare och tydligare. Vi kommer att göra det i multilaterala fora och i våra bilaterala kontakter med regeringar. Barnens situation i världen måste mer än tidigare ställas i fokus. Sverige är aktivt engagerat för att FNs barnkonvention inte bara blir ratificerad, utan också tillämpad. De nordiska länderna höll ett gemensamt anförande i denna fråga i FNs generalförsamling tidigare i höst. För att förbättra situationen för barn i världen avser vi att genom särskilda insatser ge ökat stöd till såväl enskilda organisationer som FN-organ som arbetar för och med världens gatubarn. Alla barn måste få möjligheter till en människovärdig framtid!
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag tyckte präglades av engagemang för barnens situation, och det är jag glad för. I dag är det den 10 december, de mänskliga rättigheternas dag. Det är 43 år sedan man antog en generell förklaring i FN gällande de mänskliga rättigheterna. Trots detta pågår brott mot de mänskliga rättigheterna varenda dag. Jag tycker att framför allt barnens situation är väldigt viktig. Alla har ju rätt till ett säkert liv, men dessa barn är helt utlämnade och jagas av dödspatruller. Enligt uppgifter jag har fått mördades 492 barn i Rio de Janeiro 1990. I helgen träffade jag en professor från Brasilien som påstod att det i hela Brasilien rör sig om över miljonen barn som har dödats på detta vis. Det är fullkomligt oacceptabelt. Därför är jag tacksam för att Sverige vill ta upp barnens situation. Det är inte minst viktigt att få till stånd sådana projekt där barnen kan tas om hand så att de slipper att leva på gatan som de nu är helt utlämnade till. Det bör finnas någon som engagerar sig för dessa barn och tar hand om dem så att de får en dräglig tillvaro och möjlighet att överleva.
Herr talman! Jag är Ingela Mårtensson mycket tacksam för att denna fråga togs upp. Jag är helt övertygad om att det inte finns någon riksdagsledamot eller medborgare som inte känner djupt engagemang när man hör att barn jagas och skjuts till döds när de är ute och söker efter några skulor för sin överlevnad. Jag vill i det här sammanhanget nämna att det finns ett engagemang på bred nivå. Så sent som i söndags var jag på en julmusikal, som man kanske kan kalla det. Den hette En levande och sjungande julgran. Den har gått nu under advent i Filadelfiakyrkan i Stockholm. 8 000 av Stockholms skolbarn får gå dit och se den musikalen. Varje skolbarn betalar 10 kr. i entré -- även om det kanske sker via skolförvaltningen. Alla dessa pengar går till gatubarnen i Rio de Janeiro. Det sades att det blir Jag tror att det var ett mycket bra initiativ. Då kommer det ut till den svenska allmänheten att här måste vi bry oss om.

Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret. Jag är mycket glad för att biståndsministern verkligen tar dessa problem på allvar och kommer att verka för en bättre situation för gatubarnen i olika internationella sammanhang.

Herr talman! Kristina Svensson har, med referens till den Burma-resolution som på svenskt initiativ nyligen antogs i Förenta nationernas tredje utskott, frågat utrikesministern vilka övriga åtgärder regeringen förbereder för att protestera mot den burmesiska militärregimens brott mot mänskliga rättigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. På senare tid har Sverige varit utomordentligt aktivt då det gäller att protestera mot överträdelser av mänskliga rättigheter i Burma. Vi har också samverkat med andra länder för att utöva påtryckningar på militärregimen i Rangoon i syfte att ge stöd åt de demokratiska krafterna och söka förbättra läget när det gäller de mänskliga rättigheterna i landet. Låt mig här i korthet peka på vissa av de åtgärder som nyligen vidtagits på svensk sida och vilka ytterligare aktioner som kan förväntas. Sverige har sedan ett par år tillbaka uppmärksamt följt utvecklingen i Burma på området för de mänskliga rättigheterna. Sverige har också aktivt deltagit i FN-behandlingen rörande situationen i Burma, både i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna och i generalförsamlingen. november i år ett resolutionsförslag som Sverige lade fram tillsammans med 31 andra länder. Förhandlingar om resolutionstexten hade dessförinnan pågått i flera månader. I resolutionen uttrycker generalförsamlingen sin oro över allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare uppmanas regeringen i Burma att tillåta alla medborgare att fritt delta i den politiska processen i landet. Resolutionen går nu vidare till ett formellt antagande i generalförsamlingen i mitten av december. Härutöver kan tilläggas att generalförsamlingen nästa år kommer att ta upp situationen i Burma till förnyad granskning. Situationen i Burma kommer också att behandlas av FNs kommission för de mänskliga rättigheterna som sammanträder i Genève i januari--mars 1992. Även om Sverige fr.o.m. år 1992 inte längre är medlem i kommissionen avser regeringen att aktivt verka för att Burma tas upp i kommissionen, så att en fortsatt offentlig granskning av brotten mot de mänskliga rättigheterna i Burma kommer till stånd. Vid sidan av det viktiga arbete som bedrivs inom ramen för FN vill jag också erinra om den starka kritik mot den burmesiska militärregimen som Sverige vid upprepade tillfällen och på olika sätt gett uttryck för. Vi har under hösten anslutit oss till protestaktioner, s.k. démarcher, som bl.a. EG länderna gjort i Rangoon. Vår strävan är att även i fortsättningen använda oss av sådana bilaterala démarcher. Vi fortsätter att på bästa möjliga sätt ge moraliskt stöd åt dels den fängslade oppositionsledaren och fredspristagaren Aung San Suu Kyi, dels ett stort antal i demokratisk ordning valda politiker som förhindras verka fritt. Vidare kommer vi även i fortsättningen att på lämpligt sätt ge stöd åt den demokratiskt valda burmesiska parallellregeringen, som tvingats avstå från regeringsmakten. Jag ser själv med glädje fram emot mitt samtal med premiärministern och utrikesministern i parallellregeringen senare i veckan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag tycker är uttömmande eftersom det tar upp både de multilaterala åtgärderna och de bilaterala åtgärder som vi kan vänta oss. Det är först nu, sedan oppositionsledaren tilldelats fredspriset, som strålkastarljuset riktas mot det fruktansvärda förtryck som råder i Burma och som går tillbaka till blodbaden i Rangoon 1988, då över Man höll visserligen val i maj, men det folkvalda parlamentet har aldrig sammanträtt. Militärjuntan styr genom underrättelsetjänsten och har spioner som har infiltrerat oppositionsgrupperna. För närvarande sitter närmare 4 000 politiska fångar i olika fängelser. Bland dem finns 53 parlamentsledamöter. En del av dem har torterats, förmodligen till döds. Amnesty har i dagarna presenterat en rapport som är synnerligen kritisk. Ett antal tidigare fredspristagare vädjade i går om sanktioner mot Burma. Bland dessa fredspristagare finns Willy Brandt och Desmond Tutu. Det är ohyggliga förhållanden som vi lär känna nu från ett stängt Burma. Informationen sipprar dock ut. Jag skulle vilja veta om statsrådet är beredd att arbeta för sanktioner, som dessa tidigare nobelpristagare har föreslagit.
Herr talman! Som Kristina Svensson vet följer Sverige FN när det gäller sanktioner. Naturligtvis vill vi på alla tänkbara sätt och på för oss öppna vägar protestera mot de vederstyggligheter som existerar i Burma -- var övertygad om det. Jag tror också att det finns anledning att se något positivt på möjligheten att via den opinionsbildning som nu existerar och som naturligtvis denna dag får en extra accent få den nuvarande burmesiska, politiskt-demokratiskt icke rätt valda regeringen att reagera. I dag är det, som nyss här nämndes, så att nobelpristagarens man och deras parets söner är på väg till Oslo för att ta emot fredspriset. Det måste ju på denna internationella dag för mänskliga rättigheter väcka internationell uppmärksamhet. Jag tror också, som här nämndes, att rapporten från Amnesty verkade i rätt riktning.
Herr talman! Betyder detta svar att statsrådet är beredd att verka för ett svenskt initiativ i FN för sanktioner mot Burma?
Herr talman! Jag tror det är väldigt viktigt -- och det visar för övrigt det som gjorts hittills -- att man arbetar på bred basis och inte springer ut med initiativ som man blir tämligen ensam om. Huruvida det finns möjlighet att få stöd för sanktioner på mycket bred basis -- det är den saken det handlar om ifall man inte vill bränna marken -- kan jag inte nu bedöma.
Herr talman! Vi har ju arbetat just på bred basis i FN när det gäller Burmaresolutionen. Förra året kunde vi inte lägga fram den för att vi inte hade det breda stödet. I år har vi lyckats med det. Jag har sett att vi har varit framgångsrika i vårt arbete för att fördöma Burma. Då finns det väl all anledning att gå vidare på den vägen? Jag ställer denna fråga ännu en gång till statsrådet.
Herr talman! Så långt vi kan komma skall vi gå. Var övertygad om det. Det är det svar jag kan ge. I mitt inledande svar nämnde jag också att det nu handlar om Genève när kommissionen för mänskliga rättigheter sammanträder där under januari till mars.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag vill också påminna om att det finns ett antal internationella fora att arbeta genom. Det finns flera än de som vi har diskuterat här. Vi kan t.ex. agera genom Världsbanken. Jag hoppas att statsrådet är beredd att göra det.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt ge effektiv katastrofhjälp till Baltikum. Svaret är ja. Katastrofanslaget är i första hand avsett för akuta insatser i fattiga länder där katastrofsituationen ofta blir en fråga om överlevnad för utsatta befolkningsgrupper. För att kunna möta behoven av hjälp håller regeringen en hög beredskap för katastrofinsatser, humanitärt bistånd och annan nödhjälp. Under hösten har beslut fattats om omedelbara insatser i länder i Öst och Centraleuropa. Det gäller länder som Jugoslavien och Albanien där hjälpen lämnats genom enskilda organisationer som Svenska röda korset, Svenska Caritas m.fl. milj.kr. för insatser i främst S:t Petersburgområdet. Utöver de nämnda organisationerna utförs genom egen finansiering ett omfattande och beundransvärt hjälparbete i Östeuropa av organisationer som Lutherhjälpen, Försörjningssituationen i de baltiska staterna är allvarlig. I Estland råder en akut brist på fodersäd, mediciner och bensin. Bristen på fodersäd har bidragit till en oväntad och snabbt stigande brist även på vete. Rapporter från Lettland talar om ett hastigt försämrat försörjningsläge, och det gäller då främst spannmål, bensin och mediciner. Situationen i Litauen torde vara likartad. Bristen på basförnödenheter i de tre baltiska staterna och i Sovjetunionen inför den stundande vintern har uppmärksammats av regeringen, och en organiserad hjälp är redan på väg till S:t Petersburg. Förutom denna omedelbara åtgärd inbjöd regeringen i förra veckan företrädare för enskilda organisationer till ett möte för att dels samla in information om försörjningsläget i Sovjetunionen och Baltikum, dels för att diskutera på vilket sätt hjälpen bäst bör vara utformad för att nå de mest utsatta grupperna i samhället. Detta möte följs nu upp av SIDA och de enskilda organisationerna. Regeringens avsikt med detta arbete är att redan före årsskiftet kunna ge ett snabbt och effektivt bistånd i samband med den plötsligt uppkomna katastrofsituationen i S:t Petersburg och i Baltikum. Hjälpen är i första hand avsedd för de mest utsatta grupperna i samhället, som har svårt att klara försörjningen. Det gäller barn och barnfamiljer, gamla, sjuka och handikappade. Det är således viktigt att följa upp hjälpen så att den inte kommer i fel händer eller missbrukas på något sätt. För en mer ingående bedömning av försörjningssituationen, distributionsproblemen etc. avser regeringen att skicka en delegation till Sovjetunionen och de baltiska staterna för att bedöma vilka insatser som är nödvändiga i vinter och inför nästa odlingssäsong. Med dessa åtgärder vill regeringen understryka sin beredvillighet att bistå sina grannländer i den pågående omställningsprocessen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret på min fråga när det gäller huruvida regeringen är beredd att snabbt ge effektiv hjälp till Baltikum. Jag frågade i november hur regeringen vill utveckla samarbetet och stödet till de baltiska staterna. Utrikesministern redogjorde då för hur dessa åtgärder förbereddes. Nu gäller det i stället katastrofhjälp. Nu handlar det om att förhindra en katastrof. Så allvarlig är situationen i Baltikum vad gäller livsmedel och bränsle. Regeringens klara ja som svar på min fråga är jag därför nöjd med. Men jag skulle även vilja veta om regeringen har överlagt med representanter för balterna om vilken hjälp som behövs, i vilken form hjälp skall ges och hur stor den bör vara för att bli effektiv.
Herr talman! På den frågan vill jag svara: Ja. Via våra ambassadörer i de tre baltiska staterna har vi varit i kontakt med myndigheterna i Baltikum, och vi har fått besked om vad man önskar sig mest av allt nu, vilka varor det gäller och vilka grupper som behöver hjälp. I morgon skall jag sammanträffa med de tre baltiska staternas ambassadör i Sverige och ytterligare informera mig. Jag kan även upplysa om att på fredag svarar statsrådet af Ugglas eller statsrådet Dinkelspiel på en interpellation som också gäller denna frågeställning. Mot bakgrund av den debatt som har förts i media vill jag med emfas säga att regeringen ligger i för att verkligen visa att vi nu skall hjälpa våra brödrafolk i Baltikum.
Herr talman! Är regeringen också beredd att fortsätta med den här katastrofhjälpen vintern igenom? Är det fråga om en engångsinsats eller är det fråga om en luftbro till Baltikum?
Herr talman! En luftbro låter så enormt, men det kanske inte var riktigt så Lars Sundin menade. Vi är naturligtvis på det klara med att man inte skall göra punktinsatser. Människor har behov av bröd mer än en dag. Insatsen skall naturligtvis vara av långlivad karaktär, annars är det inte mycket beställt med den.
Herr talman! Kan statsrådet ge något mått på hur stor hjälp det kan bli fråga om?
Herr talman! Jag gissar att Lars Sundin vill ha mig att nämna ett antal miljoner. Jag tror inte att det vore klokt att göra det. Det skulle då bli en sådan låsning till den siffran. Jag hoppas att Lars Sundin kan vara nöjd med att vi verkligen skall göra så mycket vi kan.
Herr talman! På förekommen anledning vill jag fråga om det finns några förbehåll i löften om katastrofhjälp till Baltikum, vid sidan av att hjälpen naturligtvis skall komma rätt adressat till del?
Herr talman! Det finns alltid förbehåll. Men jag är övertygad om att de tre baltiska staterna kommer att klara av dem.
Herr talman! Lars Moquist har frågat mig om jag omgående kommer att genomföra och finansiera en undersökning huruvida zambiska tillgångar överförts olagligt till Zambias tidigare president. Bakgrunden är rykten om att Zambias förre president Kaunda påstås ha ca 4 miljarder US dollar på bankkonton i Schweiz. Rykten som detta förekommer om många ledare inte bara i uländerna, och det är givetvis mycket svårt för mig att bedöma sanningshalten i sådana rykten. Uppgifterna om president Kaunda spreds av anhängare till flerpartirörelsen MMD under valkampanjen. Efter MMDs seger och president Chilubas tillträde har Zambias nya regering aviserat att man avser genomföra en grundlig undersökning av tidigare regeringsmedlemmars ekonomiska tillgångar. En sådan zambisk undersökning om interna förhållanden anser jag vara rätt tillvägagångssätt. Genom vår ambassad i Lusaka kommer vi att följa undersökningen nära. Vad gäller svenska biståndsmedel till Zambia, vill jag bara klargöra att för dem gäller samma regler och noggranna uppföljning som för allt annat bistånd. Några misstankar om att medel för biståndssamarbetet med Zambia skall ha förskingrats av f.d. president Kaunda eller någon annan regeringsmedlem föreligger inte.
Herr talman! Tack för svaret. Alf Svensson säger att man inte har några misstankar om att medel har förskingrats av den förre presidenten Kaunda i Zambia. Det är litet märkligt att man på UD har en så ljum attityd till problemet med korruption. Av anhängare till Kaunda framgår att medel har tvingats föras utomlands eftersom man har velat ha utländska tillgångar om en militärkupp skulle lyckas. Det finns således även belägg från Kaundas tidigare ministär på att förhållandena kan vara sådana som jag har framfört här. För att allmänheten skall hysa förståelse för det bistånd som vi ger till utvecklingsländer är det viktigt att vi reagerar när och om biståndspengar ramlar ner i fickorna på höga befattningshavare i tredje världens länder. Om vi inte reagerar reses naturligtvis berättigade krav på att biståndsmedlen skall reduceras till förmån för behjärtansvärd hjälp till eftersatta grupper i Sverige. Vi skall komma ihåg att vi inför budgetåret 1989/90 lämnade bistånd, bilateralt och multilateralt, på drygt 265 milj.kr. I april år 1990 lämnade vi dessutom ytterligare betalningsbalansstöd till Zambia på 100 miljoner, eftersom man inte klarade betalningar till internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken. För 1991/92 har medelsramen utökats med ytterligare 20 milj.kr. Det är alltså inte obetydliga belopp som lämnas till Zambia. Jag tycker därför att det är viktigt att frågan verkligen bevakas och att den utreds om förhållandena skulle vara sådana som de framställs i de artiklar som har kommit oss till handa.
Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att Lars Moquist rör ihop detta till en väldig gröt. Det finns rykten som säger att Kaunda har skott sig. Det finns massor av den typen av rykten runt om i världen, inte minst kanske i tredje världen. Vad som nu skall inträffa är att detta skall undersökas av den nuvarande zambiska regeringen. Det enda rimliga måtte väl vara att låta den nuvarande regeringen undersöka frågan och att se vad den kommer fram till. Zambia har nu alltså en ny president, Chiluba, som vi enligt min uppfattning har all anledning att önska lycka till och att stödja och stötta så mycket vi kan. Jag tycker att det var en väldig framgång att han fick ta över. Han kommer att utreda denna fråga. Det skall inte vi göra. Visar det sig sedan att det är så som ryktena gör gällande, då får vi ta upp frågan till nya resonemang. Men vi kan inte nu ha en stor debatt om rykten om Kaunda. Det är en orimlighet. Jag säger i slutet av mitt svar att vi har kontroll över de svenska biståndsmedlen. Dem har alltså inte Kaunda stoppat i egen ficka. Detta påstår vi. Är det någon som påstår något annat, får han göra skäl för de påståendena. Säg inte heller, Lars Moquist, att det på UD skulle finnas någon ljum attityd till korruption. Det gör det inte. Korruption existerar -- jag tror faktiskt att det existerar också i vårt samhälle -- men vi har ingen ljum inställning till det. Den kan vara svår att få tag på och komma åt, men i den mån vi får den belagd och bevisad sitter vi inte ljumma eller oengagerade. Var övertygad om det! Låt mig än en gång få säga att jag tycker att vi nu skall se positivt på den nye presidenten Chilubas möjligheter. Hittills har han visat frejdiga takter. Jag kan väl också berätta för Lars Moquist att president Chiluba kommer till Sverige någon gång under sommaren nästa år.
Herr talman! Jag får väl tills vidare nöja mig med att det kommer att bli en utredning och att man så att säga har detta på näthinnan både i Zambia och på vårt biståndskontor och vår ambassad där nere. Skulle det visa sig att det är fråga om en sådan soppa som man kan befara, har jag alltså Alf Svenssons ord på att Sverige kommer att reagera. Jag tackar för det.

Herr talman! Låt mig först tacka för tillmötesgåendet att lägga om tidsschemat så att det passar också mina önskemål. Lena Öhrsvik har frågat mig vilka motiv regeringen har för att föreslå att samtliga studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder avskaffas. Regeringen har den 5 december 1991 beslutat föreslå riksdagen att anta bl.a. förslag om att nuvarande studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder läggs ned och därmed upphör som självständiga myndigheter fr.o.m. den 1 juli 1992 . Propositionen kommer inom kort att överlämnas till riksdagen. I propositionen lämnar jag en ingående redovisning för skälen för mitt förslag. Här vill jag nämna att huvudskälet är att den nuvarande ordningen, som innebär att ansvaret regionalt är splittrat på 30 självständiga myndigheter, försvårar möjligheterna till helhetslösningar och en mer flexibel resursanvändning och därigenom motverkar besparingar och rationaliseringar inom den offentliga sektorn. Förutsättningarna för att genomföra angelägna förändringar av studiestödssystemet blir bättre med den mer rationella organisation inom studiestödsområdet som föreslås i propositionen.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag måste säga att det var ett av de våldsammaste angrepp jag har sett på studiestödsorganisationen, på dess personal och ytterst på myndigheten CSN och dess styrelse. CSN har i år fått utmärkelsen ''kronan på verket'' just på grund av en rationell handläggning och en mycket god service. Om man i organisationen hade upplevt att nämnderna skulle ''försvåra möjligheterna till helhetslösningar och en mer flexibel resursanvändning'' hade man naturligtvis sagt det. Skälet är ett annat, nämligen att regeringen vill skära ner stöden, men då tycker jag att regeringen skall säga det. Det kan väl inte vara så att mellan 20 000 och 25 000 Jag måste säga att det är en underlig ärendeordning att ge sig på administration och organisation innan man har bestämt sig för hur stöden skall vara utformade. Det är inte många dagar sedan jag i den här kammaren fick svar på en fråga om just den framtida utformningen av våra studiestöd. Det hade väl varit lämpligt att vi hade fått ta ställning till den frågan först. Jag måste än en gång fråga: Skulle det inte vara lämpligt att bestämma sig för hur stöden skall se ut innan man beslutar om organisationen?
Herr talman! Svaret på den frågan är nej. Vi börjar med att tillse att organisationen är rationell, att den har förutsättningar att utarbeta de förslag som från tid till annan kan vara aktuella, och sedan överlåter vi till organisationen att efter det att regeringen och riksdagen har fattat beslut genomföra dessa. Man börjar alltså med att tillse att organisationen fyller måttet. Låt mig dessutom, herr talman, understryka att Lena Öhrsvik naturligtvis vantolkar regeringens förslag när hon hävdar att det faktum att vi avvecklar myndigheterna på den regionala nivån skulle vara ett angrepp på dessa myndigheters personal. Sådant trams! Vad detta är frågan om är att ge den myndighet i vilken Lena Öhrsvik själv är styrelseledamot det totala ansvaret för att utforma den rationellaste möjliga organisation som kan tillskapas för att hantera de studiestödsbelopp som staten har anledning att ställa till de studerandes förfogande. Konstigare än så är det inte.
Herr talman! Då menar alltså statsrådet att det är rationellt att lägga ytterligare mellan 20 000 och 25 000 beslutsärenden på våra tjänstemän och helt avskaffa det inflytande som löntagare, studenter och andra samhällsföreträdare har över fördelningen av pengar? Det handlar ju i det fall som gäller vuxenutbildningsnämnderna om en vuxenutbildningsavgift, som man gemensamt har tagit ansvaret för att avsätta för just vuxenstudier. Det skall alltså inte längre finnas något demokratiskt inflytande över fördelningen av de pengarna. Inte heller skall studenterna eller studerandehälsovården ha något inflytande över meritvärderingsprövning och annat. Jag måste säga att det är en underlig väg att gå. Jag trodde att det var vi som politiskt bestämde hur stöden skulle se ut och att vi därefter formade en organisation som var bra. Jag har heller inte hört någon kritisera nämnderna för att de skulle försvåra en rationell hantering. Det var verkligen en överraskning. Jag menar att det är rimligt att vi får möjlighet att diskutera stödens utformning. Men det kanske inte utbildningsministern vill?
Herr talman! Jag diskuterar gärna stödens utformning, men Lena Öhrsvik har frågat mig om studiemedelsorganisationen, och då väljer jag i enlighet med reglerna för taledebatterna att hålla mig till detta ämne. Låt mig därtill, herr talman, tillägga att jag har det största förtroende för att Lena Öhrsvik och hennes parlamentariskt tillsatta styrelsekolleger i CSN kan forma en organisation som väl tillgodoser såväl effektivitets som demokratikravet.
Herr talman! Jag har stort förtroende för den styrelse jag är med i, men inte kommer vi att sitta och handlägga mellan 20 000 och 25 000 enskilda ärenden, utan det är andra förtroendevalda som har lokal förankring och som är utsedda av sina kamrater som har skött den sysslan. Det kan väl inte vara besparingsskäl som ligger bakom detta eller några illvilliga angrepp på just vuxenstudiestödet? Det är nämligen den diskussion som förekommer ute, och det är detta man misstänker. Jag kan nämna att genom att avskaffa nämnderna spar man 1,5 milj.kr. Är det rimligt att ta en stor diskussion om inflytandefrågor, demokrati och byråkratisering för 1,5 milj.kr.?
Herr talman! Jag tror inte att Lena Öhrsvik riktigt förstår vad som är innebörden i regeringens förslag. Vi vill i stället för att upprätthålla 31 myndigheter på studiestödsområdet skapa en med det samlade ansvaret för organisation och ärendehantering inom studiestödssystemet. Det är korrekt av Lena Öhrsvik att misstänka att det ligger besparingsskäl bakom det förslaget. Vi tror nämligen att det är viktigt och riktigt att spara så långt det bara går på den statliga administrationen för att därmed ha pengar över att ge till de studerande, som den här organisationen faktiskt är till för att tjäna.
Herr talman! Jag måste ändå få höra hur man har tänkt sig att lösa inflytandefrågorna. Vem skall ta hand om de skälighetsbedömningar det handlar om vid fördelningen av vuxenstudiestöd, vid meritvärderingsprövning, vid omprövningsärenden i studiemedelsbeslut, osv.? Detta är ärenden som är ganska knepiga och som vi nu har förtroendevalda med goda kunskaper och lokal förankring som beslutar i. Hur skall man kunna hantera det på byråkratsidan?
Herr talman! I dessa och andra frågor får Lena Öhrsvik hålla sig till dess propositionen är presenterad för riksdagen.

Herr talman! I regeringsförklaringen har regeringen deklarerat att en ny parallell lärarutbildning för lärare i grundskolan skall införas. Lena Hjelm-Wallén har ställt frågan var i utbildningssamhället det finns krav på återgång till ämneslärarutbildning och vilka behov den skall tillfredsställa. Jag är frestad att först ställa en motfråga. Vilket svar anser Lena Hjelm-Wallén att hon fick när hon ställde frågan till utbildningssamhället om att avskaffa ämneslärarutbildningen? Jag vill påminna om att det inte var något entydigt svar hon möjligen fick. Och varför för övrigt bara fråga utbildningssamhället? Jag tror att det är bra om vi kan erbjuda olika vägar till läraryrket. Det är bra med varierande lärarutbildningar, så att vi får lärare med olika kompetenser -- både breda och djupa. Vi har ju nu en varierad lärarkår, och jag tycker för min del att det vore en stor nackdel om vi framdeles skulle stöpa alla lärare i samma form. Syftet med den parallella lärarutbildningen är att särskilt värna om de djupa ämneskunskaperna. Det är svårt att förstå att någon kan invända mot att ge de lärarkandidater som så önskar möjligheter att tillgodose sina önskemål om sådana kunskaper. Eller, för att faktiskt ställa en motfråga till fru Hjelm-Wallén, hur motiverar man ett motstånd mot att låta en blivande lärare lära sig mera?
Herr talman! Jag noterar att i svaret på min fråga behöver Per Unckel ställa tre motfrågor. Det kanske visar hur detta ärende ligger till i departementet. När jag var utbildningsminister och var med och reformerade lärarutbildningen var det fråga om ett långvarigt utredningsarbete, där hela skolsamhället kunde göra sig hört och verkligen också gjorde det, eftersom det förekom en omfattande debatt innan vi fattade beslutet. Nu vill Per Unckel skynda fram och inte ens sätta sig in i hur lärarutbildningen fungerar i dag. Han säger att alla stöps i samma form, men det är inte sant. Mitt första råd till Per Unckel är att ministern bör ta och lära sig något om hur det faktiskt fungerar inom dagens lärarutbildning. Visst är det bra om människor vill fördjupa sig ytterligare. Men det går ju i så fall att bygga på. Det är inte nödvändigt med en parallell utbildning. Om man redan innan den första kullen har kommit ut börjar tala om parallell utbildning, ifrågasätter man ju hela den nya lärarutbildningen, och det tycker jag är klåfingrigt. De som nu kommer ut bör enligt min uppfattning få visa vad de går för och tas emot positivt ute i skolsamhället. Skälen för att återinföra ämneslärarutbildningen kan inte ha sin grund i erfarenhet av nuvarande grundskollärarutbildning, och de kan heller inte ha sin grund i skolans behov. Det tycks mig i stället vara fråga om gamla traditionella moderata argument mot denna utbildning. Det är ett nattståndet motstånd mot den lärarutbildning som nu fungerar, och jag tycker att det är ett mycket uselt sätt att möta de nya lärarna, när de nu börjar komma ut i december.
Herr talman! Låt mig först understryka vad som är viktigt att minnas, nämligen att det förslag regeringen kommer att framlägga ger båda typerna av lärare möjlighet att konkurrera på lika villkor. Jag tycker att detta är en av de mest fascinerande möjligheter att tillse att olika lärarkategorier får chans att verka i skolan parallellt med varandra. Regeringens utgångspunkt är att detta är bra. Lena Hjelm-Walléns utgångspunkt är att detta är förkastligt. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur man kan vara så rädd för att låta andra möjligheter att bli lärare öppnas för lärarkandidater som har andra önskemål och andra behov. Lena Hjelm-Wallén säger att det inte finns någon efterfrågan på detta ute i skolorna. Utan att vara respektlös, herr talman, måste jag säga att jag undrar om Lena Hjelm-Wallén på sistone har varit ute i en skola om hon kan säga att det inte finns någon efterfrågan på djupare ämneskunskaper. Sanningen är, att med den lärarutbildning som Lena Hjelm-Wallén nu vill tvinga alla lärare att gå igenom, kommer det att vara möjligt att beträda katedern och undervisa barn och ungdomar med blott 20 poäng ämneskunskaper i bagaget. Denna regerings utgångspunkt är att det är bra att erbjuda ett djupare ämneskunnande för de lärarkandidater som är beredda och intresserade av att satsa på detta. Lena Hjelm-Wallén säger att den nya lärarutbildning som vi nu introducerar endast är något slags restpost från gammalt moderat tänkande på utbildningsområdet. Om man betraktar en känsla för djupet i kunskaperna och för behovet av att ha någonting mera än bara pedagogisk färdighet och ytligare ämneskunskaper som gamla moderata önskemål står jag gärna för detta.
Herr talman! Jag kan berätta för Per Unckel att jag ofta är ute i skolorna -- jag var det så sent som i går. Jag står verkligen för vad jag sade om behovet av den grundskollärarutbildning som nu äger rum, med det ämnesdjup och den bredd som finns i den, kombinerat med pedagogiska insikter och färdigheter. Det är oförskämt att beskriva den nuvarande lärarutbildningen och den uppskattning av denna utbildning som de lärarstuderande känner så som grund och dålig. Det stämmer inte med verkligheten. Jag tycker att Per Unckel skall börja med att sätta sig in i hur den faktiskt fungerar. Vad jag vill slå vakt om är ämneskunskaperna och den pedagogiska insikten, dvs. yrkeskunskaperna för lärarna. Det räcker då inte med vissa akademiska kurser och något litet pedagogiskt påhäng, som Per Unckel tydligen tänker sig.
Herr talman! Men det är ju ändå så, fru Hjelm Wallén, att man med den nygamla lärarutbildningen har rätt att undervisa högstadieelever med blott 20 poäng ämneskunnande. Jag tycker -- det skall jag gärna deklarera -- att detta är för ytligt. Jag accepterar att andra kan tycka att detta är en tillräcklig utbildning, men endast under förutsättning att jag får gå de lärarkandidater till mötes som söker någonting djupare inom ramen för en vanlig lärarutbildning än blott detta. Det är därför regeringen introducerar den alternativa möjligheten att bli lärare. Vi borde vara tacksamma, i stället för att vara gnatiga, gentemot möjligheter att öppna skolan för andra än dem som vid 20 års ålder har bestämt sig för att gå in på en regelrätt lärarbana. Alldeles bortsett från att jag tror att den nya lärarutbildningen kommer att innebära kvalitativa förstärkningar för skolan, tror jag att den kommer att förmå att attrahera ungdomar som annars skulle gå läraryrket förbi, av det enkla skälet att de här får möjlighet att välja något senare i livet.
Herr talman! Det viktigaste med lärargärningen är ju att man har en kompetens i sin yrkesroll, och då räcker det inte med en och annan akademisk kurs och sedan något pedagogiskt ytterligare på det. Utvecklingen har ju visat, att vad man behöver är den här sammanflätade, sammanhållna utbildningen, där ämneskunskaper, pedagogiska insikter och färdigheter samt metodik flätas in i varandra, så att det blir en yrkeskompetens. Det är den jag vill slå vakt om. Behöver någonting i det fördjupas, låt oss diskutera det då, men för det behöver man inte ifrågasätta hela denna modell. Det är det Per Unckel gör, och det är det som de lärarstuderande och folk ute på fältet nu är så oroliga för.
Herr talman! Fru Hjelm-Wallén måtte inte ha lyssnat på vad jag sade. Den lärarutbildning som hon och uppenbarligen de lärarstuderande som hon träffar vill ha kvar kommer att vara kvar, precis som den är, eller kanske med förbättringar vad det lider. Det kommer vi att diskutera åtskilligt i denna kammare under åren framöver. Vad regeringen säger är: Låt oss introducera ytterligare ett sätt att bli lärare, som förvisso inte skall beskrivas som några hoprafsade akademiska kurser med en och annan snutt av pedagogisk natur, utan som handlar om djupa akademiska kunskaper i ämnena, förenade med omfattande pedagogisk och metodisk komplettering till dessa kunskaper. Jag kan inte förstå, herr talman, varför man skulle bli en sämre lärare bara därför att man tar till sig ämnes och pedagogikkunnandet på detta sätt än om man gör det på det sätt som Lena Hjelm-Wallén förespråkar.
Herr talman! Det oroar mig verkligen att Per Unckel inte förstår skillnaden. Det viktigaste i yrkeskompetensen är att läraren kan såväl sitt ämne som att lära ut. Det har man nu hittat en mycket god modell för, som lärarstuderande är positiva till, som lärarutbildarna har lärt sig att uppskatta mer och mer och som efterfrågas ute på fältet. När detta sätts i fråga innebär det också att det skapas en mycket stor oro. Jag tycker att det är klåfingrigt att, precis samma höst som den första kullen går ut, ifrågasätta hela den grund som deras yrkeskunnande står på. Det är det Per Unckel gör, även om han inte tycks förstå det själv.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén beskriver vad hon tycker är villkoren för den goda läraren. Får jag göra detsamma: Den goda läraren är den lärare som kan sitt ämne.
Herr talman! Det är självklart -- eftersom jag är lärare håller jag helt och hållet med om detta. Men Per Unckel tycks i dag tala om någon sorts tvåämneslärare. Jag vet att verkligheten i skolan är den, att man undervisar i dessa två ämnen plus diverse ytterligare ämnen som man inte har läst någonting alls om. Då faller resonemanget om dem som har bara 20 poäng i något ämne platt, därför att verkligheten är att dessa lärare då får undervisa i ämnen som de inte har några kunskaper alls i. Jag tycker att vi skall undvika den situationen, och framför allt att vi skall respektera lärarkunnandet.
Herr talman! Vem i hela friden har sagt att de nya lärarna skall undervisa i ämnen som de inte är utbildade i? Vem har sagt att man skall vara bunden vid tvåämnesutbildningar? I brist på argument, herr talman, börjar nu Lena Hjelm-Wallén konstruera en egen lärarutbildning, som hon pådyvlar mig och sedan för kampen mot. Möjligen skulle denna debatt vinna på att fortsätta när regeringens proposition har presenterats i februari månad nästa år.
Herr talman! Det är Per Unckel som har startat hela den här debatten genom att ifrågasätta det nuvarande. Om han säger, att trots att lärarna bara skall ha ett par ämnen skall de ändå ha ett djup i sina kunskaper -- jag antar att han inte tänker sig hur lång lärarutbildning som helst -- blir konsekvenserna de som jag säger. Om man vet någonting om hur skolsamhället fungerar inser man att lärare med utbildning i få ämnen kommer att få ''kvacka'' i ämnen som de över huvud taget inte har läst. Det är en skolrealitet som jag beklagar att Per Unckel inte känner till.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig vilka aktiva åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra bostadssituationen för studenterna. Frågan om bostäder för såväl svenska studenter som utländska gäststuderande behandlades här i riksdagen så sent som förra året. Det konstaterades då att det inte finns någon anledning att överge den nuvarande ordningen, som innebär att bostadsförsörjningen för alla i en kommun är en angelägenhet för kommunen. Detta ansvar omfattar också bostäder för högskolans studerande och forskare. Enligt min mening är bostadssituationen för studenterna inte tillfredsställande på flera högskoleorter; på vissa orter kan rent av en utbyggnad av högskoleverksamheten äventyras. I förslag till lokalisering av den kommande utbyggnaden av antalet platser i högskolan är det inte orimligt att lägga stor vikt vid berörda kommuners dokumenterade vilja att lösa studenternas bostadsfråga. Eftersom många kommuner anmält stort intresse för en fortsatt utbyggnad av ''sin'' högskola blir mitt svar att behovet av bostäder för de studerande måste beaktas av de berörda kommunerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Hösten 1989 ställde jag samma fråga till bostadsminister Ulf Lönnqvist i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Sveriges Förenade studentkårer hade då slagit larm om den besvärliga bostadssituationen. Många studenter hade mycket primitiva och besvärliga bostadsförhållanden. En del tvingades tacka nej till erhållen utbildningsplats för att de ej kunde ordna bostadsfrågan. Många avstod från att söka en viss utbildning för att de visste om svårigheterna att få tag i någon bostad på studieorten. Hösten 1990 diskuterades på nytt studenternas bostadsfråga i en interpellationsdebatt i denna kammare, vilket utbildningsministern tydligen hänvisar till i svaret. Hösten 1991 har Sveriges Förenade studentkårer ånyo aktualiserat frågan; bostadsproblemen finns kvar. Även om utbildningsministern har fått ärva problemen och inte kan lastas för den nuvarande situationen är det absolut nödvändigt att han tar tag i problemen med stor skyndsamhet, annars kan situationen ytterligare förvärras. Innevarande termin tillkom 5 000 nya utbildningsplatser. Nästa termin tillkommer 2 000, och för läsåret 1992/93 kan ytterligare 3 000 platser väntas tillkomma. Eftersom arbetsmarknadsläget för nyutexaminerade akademiker är kärvt stannar många kvar och studerar ytterligare någon termin. Utbudet av studentbostäder blir därför lågt. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att det är kommunerna som har huvudansvaret för bostadsförsörjningen. Jag är övertygad om att kommunerna på högskole och universitetsorterna känner sitt ansvar, men jag tror att man ute i kommunerna ofta känner osäkerhet över hur mycket man vågar satsa på nya studentbostäder.
Herr talman! Frågan om bostadsförsörjningen är ju, som har sagts, ingenting som staten kan eller bör överta ansvaret för. I undertonen i mitt svar ligger att jag förutsätter att de kommuner som i dag är så påtagligt intresserade av att attrahera nya statliga högre utbildningsplatser också inser att själva villkoret för att sådana skall kunna tilldelas på ett meningsfullt sätt är att studenterna har tak över huvudet. Redan i detta påpekande, nämligen att kommunerna har anledning att inse vad deras ansvar är när de ber staten om nya utbildningsplatser, ligger en mycket klar signal till landets kommunalmän att de bör inse att de har ett ansvar för studenternas välbefinnande i detta hänseende.

Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en fråga som utbildningsministern berör i sitt svar, och det är de utländska gäststuderandes problem. Erasmus-projektet kommer nu i gång på allvar läsåret 1992/93, och det innebär en kraftigt ökad ström av gäststuderande till vårt land. Det är även en stark strävan från utbildningsministern, om jag har förstått honom rätt, att öka studerandeutbytet. Jag delar hans uppfattning att det är viktigt att öka de internationella kontakterna med andra högskolor och universitet. Med denna brist, som jag har omnämnt och som vi tydligen är överens om finns, kan det bli svårt att ta emot gäststudenter, och jag vill då ställa en kompletterande fråga: Vilka möjligheter bedömer utbildningsministern att Sverige har att ta emot ett ökat antal gäststuderande?
Herr talman! I början av Erasmus-programmet är det trots allt begränsade mängder studenter som Sverige har anledning att bereda denna typ av bostäder. Men man behöver inte blicka många år framåt för att inse, och hoppas på, att den här volymen skall vara oändligt mycket större än vad den kommer att vara den närmaste tiden. Mitt svar på frågan om de prövningar som vi då kommer att ställas inför är egentligen detsamma som tidigare, nämligen att de universitet och kommuner som är intresserade av det internationella utbyte som Erasmus inbjuder till har anledning att mycket noga se om sitt hus. Jag tror också att det kommer att finnas skäl att i de bostadsområden som särskilt tillhandahålls för studenter införa system varigenom studenter som åker ut för att studera i andra länder -- det är den andra sidan av Erasmus-programmet -- får lämna sina bostäder till uthyrning till de studenter som kommer till vårt land i deras ställe.
Herr talman! Jag tror att utbildningsministern och jag är ganska överens om att det är mycket viktigt att vi löser de studerandes boendesituation. Det är enligt mitt synsätt mycket viktigt att vi kan få allt fler att läsa vid universitet och högskolor. Vi behöver ju i framtiden välutbildad arbetskraft för att kunna klara oss i den hårdnande internationella konkurrensen. En bra bostad och en god studiemiljö är viktiga förutsättningar för ett gott studieresultat. Jag hoppas att utbildningsministern tar tag i den här frågan, så att situationen för våra studerande vid universitet och högskolor inte förvärras. Jag sade tidigare att jag är övertygad om att kommunalmännen på högskole och universitetsorterna är beredda att göra en insats, men jag tror att de vill ha en litet mer långsiktig planering än vad som har gällt under de senaste åren.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att garantera att högproducerande jordsbruksmark inte kommer att nyttjas vid byggandet av den av banverket planerade Riksbangård Syd i Skåne. Enligt vad jag har inhämtat studeras olika lägen för en riksbangård i Skåne. Frågan om en lämplig lokalisering och utformning av en sådan riksbangård är naturligtvis av stor betydelse för den lokala och regionala samhällsplaneringen i Skåne. Från rikssynpunkt är det också väsentligt att frågan om en riksbangård i Skåne får en bra lösning. Kenneth Lantz understryker vikten av att högproduktiv jordbruksmark inte kommer att utnyttjas för denna anläggning. Jag vill i detta sammanhang erinra om bestämmelserna i naturresurslagen till skydd för sådan jordbruksmark. Såsom grundläggande bestämmelse för hushållning anges i naturresurslagen att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. En förutsättning -- och den är viktig -- är vidare att detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Jag kommer med uppmärksamhet att följa hur naturresurslagen tillämpas när det gäller den planerade riksbangården i Skåne.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Görel Thurdin för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga är den rädsla som finns för att närheten till gränsstationen och även de topografiska angelägenheterna kommer att ta överhand i stället för bevarandet av den skånska 10-jorden. Storleken på området är ju inte blygsam. Området är ju 500 m brett och 3 500 m långt, och det är en ganska betydande yta. I detta sammanhang skulle det också bli miljömässiga problem med belysning och rangering. Jag tänker på bullret. Många kommuner kommer också att se riksbangården som en chans till betydande arbetstillfällen. 1 000 personer -- med en spin-offeffekt om 1 200 personer -- kommer att beredas arbetstillfällen. Denna möjlighet får absolut inte bidraga till att fler 10-jordar tas i anspråk för att skapa ytterligare arbetstillfällen i den här regionen. Runt Helsingborg har vi dessutom 10+-jord. Jag önskar, herr talman, fråga statsrådet Görel Thurdin om det finns möjlighet att avge ett löfte om att närheten till en tullstation inte skall ha högsta prioritet utan att man kan tillåta att Riksbangård Syd flyttas från 10+-jordarna, till fördel för högproducerande åkermark.
Herr talman! Det är alldeles klart att nästan varenda ärende i samband med naturresurslagen väldigt ofta handlar om sysselsättningen -- åtminstone när det gäller byggande etablering och därmed plan och bygglagen. Därför är kommunerna intresserade av lösningar i frågor av det här slaget. Jag är alltså fullt medveten om problematiken. Jag var nyligen i Skåne för att informera mig i ett annat ärende. Vi kom då att diskutera denna bangård. Jag kommer att ha som princip att se till att jag blir informerad i så här stora ärenden i ett så tidigt skede som möjligt. Man skall känna att det finns ett tryck på handläggarna. Det gäller ju att mycket noga följa den lagstiftning som finns när det gäller hänsynstagande i fråga om användningen av mark och vatten och även till behoven av en god miljö. I samband med denna fråga utgår jag från att Kenneth Lantz är positiv till en järnvägsutbyggnad samt till detta att vi kan hantera mer gods på järnväg och därmed få en ökad effektivitet i detta sammanhang.
Herr talman! Det råder inget som helst tvivel i detta avseende. Statsrådets och min egen åsikt sammanfaller alltså här helt. Jag är mycket glad över här avgivet svar. Jag tror att vi båda gläds över att de mycket begränsade 10+- jordar som finns i vår värld -- och sådana råkar finnas i Skåne och i synnerhet runt Helsingborgsområdet -- inte skall tas i anspråk för Riksbangård Syd. Om det är någonstans i världen som bra livsmedel kan produceras, så är det väl på 10+-jordarna. Låt oss därför gemensamt arbeta för att dessa kan behållas! Tack för svaret.

Herr talman! Göran Persson har frågat mig vilken planering jag har för det fortsatta arbetet med handläggningen av en fast förbindelse över Den ordning som gäller för prövning av den fasta förbindelsen -- och som jag tror jag har upprepat några gånger tidigare -- är den som överensstämmer med den praxis som gäller enligt den lagstiftning som berörs. Någon ansökan om att få bygga en fast förbindelse över Öresund har inte kommit in till regeringen. Som framgår av regeringsförklaringen kommer en förbindelse över Öresund att bli föremål för prövning enligt naturresurslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen. En bred miljökonsekvensbedömning kommer därmed att ske. Miljöprövningen skall gälla en fast förbindelses regionala påverkan och effekter på Östersjön. Avgörande i denna bedömning är att den s.k. nollösningen vad gäller vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Respekten för det med Danmark träffade avtalet -- och även respekten för miljökraven -- kräver att miljöprövningen görs med största möjliga noggrannhet. I detta sammanhang skall även andra stater än Sverige och Danmark ha möjlighet att yttra sig om projektet, i enlighet med den s.k. Jag vill avslutningsvis försäkra Göran Persson om att regeringen har en omsorgsfull planering för den kommande handläggningen av miljöprövningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Jag tycker att det är bra att hon så noga betonar respekten för det ingångna avtalet och respekten för miljöprövningen. Det är stora och svåra frågor som vi har att hantera, och de är viktiga för miljön. De är naturligtvis också väldigt centrala politiskt. Svaret är allmänt hållet och stämmer väl överens med vad statsrådet tidigare har deklarerat. Jag hade hoppats på litet mer precision. Det var därför jag ställde frågan. Något som kan vara lämpligt att börja fråga om är: När bedömer statsrådet att en ansökan från brobolaget kommer in, så att processen kan starta? Min andra fråga är: Vilken tid anser statsrådet behövs i departementet för prövningen? Det skulle vara intressant att få en beskrivning av statsrådets syn när det gäller dessa två frågor.
Herr talman! Jag kan inte svara på när ansökan kommer in till regeringen. Huvudmannen för projektet skall se till att det görs miljökonsekvensbeskrivningar enligt den lagstiftning vi har. Jag tror inte att det är särskilt bra om regeringen går in i bolagets hantering, dvs. om jag, som minister, skulle göra det i syfte att påskynda det hela. Vi varken påskyndar eller bromsar hanteringen, utan vi är noggranna med att en så bra miljöprövning som möjligt kommer att göras. När det gäller tidsplanen för handläggning av byggstart osv. kan jag säga att den eventuella byggstarten kan komma till stånd först när det här är klart. Vi siktar på den starttidpunkt som finns. Vi kan inte hantera ärendet på något annat sätt. Tidpunkten för start ligger således fast tills det visar sig att den eventuellt inte håller.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att statsrådet inte kan gå in och agera i brobolaget. Jag frågade efter hennes bedömning. Det är naturligtvis avgörande för det planeringsläge som departementet har att rätta sig efter. Det skall sedan i sin tur hänga samman med en tänkt tidpunkt för byggstart. Jag ställer den här frågan om tidsplanen därför att många är intresserade av att få en chans att diskutera regeringens bedömning innan tillståndet ges. Ger man ett svävande besked när det gäller tidsramarna, finns det kanske en risk för att man i slutet kan komma att hamna i stor tidsnöd. Det blir kanske inget utrymme då för den här typen av offentligt samtal omkring tillståndsprövningen, vilket de flesta förväntar sig skall komma till stånd. Det vore bra om statsrådet kunde utveckla synpunkter på just den dimensionen av frågan.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det är väldigt viktigt att diskutera hur lång tid saker och ting tar. Jag kan emellertid inte garantera att bolaget inkommer med det underlag som krävs för att kunna fatta beslut i frågan i tid för att ge tillfälle till övrig hantering. Det är också viktigt att markera att miljödepartementet inte kan gå ut och säga att klarar ni bara det här kommer det klartecken, osv. Vi kan alltså inte heller ge något förhandsbesked i frågan. Däremot kan vi naturligtvis följa hela ärendet från första början, informera oss fortlöpande och se till att vi har en beredskap som gör att handläggningen i departementet inte tar för lång tid. Detta beror naturligtvis på hur det underlag som kommer på regeringens bord ser ut och när det kommer.
Herr talman! Låt mig vara mycket precis och rak. Är statsrådet beredd att medverka till att det ges utrymme för ett offentligt samtal om regeringens prövning, innan tillståndsbeslut eller avslagsbeslut fattas?
Herr talman! Naturligtvis måste intressenter över huvud taget ha möjlighet att noggrant debattera. Vi har ju också sagt att man internationellt skall vara med och debattera ärendet, men det kan man egentligen inte göra förrän man har ett ordentligt underlag för beslutet. Medan det underlaget växer fram kan naturligtvis en internationell panel finnas med och diskutera fortsättningen när det gäller att ta fram olika saker.
Herr talman! Jag tolkar det beskedet som att statsrådet är beredd att medverka till en sådan hantering att det ges utrymme för ett rejält offentligt samtal om prövningen. Det tycker jag är bra. Jag kommer osökt in på den andra frågan som statsrådet berörde i sitt svar, nämligen de internationella kontakterna. Statsrådet talar om en panel. Hur har man planerat att de internationella kontakterna skall tas, och hur skall den organisationen se ut?
Herr talman! Jag tror att det skall tas internationella kontakter på olika sätt. Beträffande skapandet av en panel vill jag säga att det redan förs diskussioner. Naturvårdsverket ser på vilka personer som skall ingå, och på danskt håll är man också engagerad och ser efter vilka personer som bör vara med. De länder vid Östersjön som berörs måste naturligtvis ha möjligheter att påverka vilka som skall delta. Jag tror också att det är viktigt att vi på miljödepartementet engagerar oss internationellt. Det är planerat att jag skall resa till Danmark för att diskutera problemet. Jag tror att kommunikationsministern och miljöministern är involverade. Det är, enligt mening, mycket viktigt att de två parter, som har slutit ett avtal, för en parallell diskussion samtidigt som det pågår ett arbete med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet har behov av att kontakta sin danske kollega, eftersom det är ett gemensamt projekt. Men det var inte riktigt detta som jag avsåg med den internationella dimensionen, utan jag ville veta något om inställningar i övriga länder vid Östersjön och EG aspekterna. Hur kommer den typen av internationella frågeställningar att hanteras? Uppenbarligen har departementet redan börjat planera.
Herr talman! Det är klart att Göran Persson är medveten om att hans egen regering föranstaltade om en hel del saker med tanke på den inriktning som ärendet fick då. Den här regeringen har inte suttit så länge att den har hunnit ta alla de kontakter i t.ex. Öresundsbrofrågan som naturligtvis är nödvändiga. Jag kan försäkra Göran Persson att jag personligen har den mycket bestämda uppfattningen att vi bör sätta oss i förbindelse med representanter för alla länder kring Östersjön. Jag har redan varit i vissa länder vid Östersjön. Den här frågan är naturlig att ta upp när man besöker länderna. Andra länder vid Östersjön är inte omedvetna om vad som pågår. Jag tror att det kommer att tas tillräckliga och nödvändiga kontakter internationellt.
Herr talman! Det är riktigt att det finns en tidigare historia. Nu svarade Görel Thurdin att regeringen har en omsorgsfull planering för att bereda frågan, och det var därför jag fördjupade min fråga. Det är klart att Görel Thurdin kan föra samtal, om hon reser runt i Norden och i det övriga Europa. Men det är väl inte riktigt detta som avses när man enligt Esbokonventionen och andra internationella överenskommelser skall pröva de här frågorna. Det är mot bakgrund av vad som åligger oss i det perspektivet som jag vill fråga vilken planering som regeringen har och hur det förhåller sig tidsmässigt i förhållande till de andra diskussioner som skall föras om bron.
Herr talman! Då vill jag säga till Göran Persson att det naturligtvis är andra än jag som skall ha kontakter internationellt. Göran Persson får tålmodigt vänta tills budgetpropositionen kommer och det blir en redovisning. Regeringen kommer ju att löpande visa hur den lägger upp arbetet.
Herr talman! Jag begär inte att Görel Thurdin i dag skall ha färdiga svar på alla de frågor som jag ställer, men när formuleringen är den att regeringen har en omsorgsfull planering får man ju intrycket att det finns svar på ganska många frågor. Nu kommer statsrådet tydligen tillbaka i budgetpropositionen. Vid den tidpunkten får vi fortsätta att diskutera. Det tycker jag är bra. Men som jag sade i inledningen är det här en oerhört stor politisk fråga, och i miljödepartementet förestår ett mycket grannlaga arbete. Brobolaget sätter frågan i rullning när det lämnas en ansökan. Sedan har miljöministern och regeringen ansvaret. Jag kommer noga att följa vad som händer och återkommer. Dagens besked om att vi skall få mycket tid på oss och stort utrymme för att föra ett offentligt samtal om prövningen sätter jag stort värde på. Tack för det!
Herr talman! Av inriktningen när det gäller frågan, och kanske också av vad som sades om tidsplanen, framskymtar att Göran Persson egentligen lyfter fram tidsaspekten och sätter den före miljöprövningen.
Herr talman! Detta var ett ovanligt fräckt påstående från ett statsråd som inte ens kan svara med anledning av de preciseringar som jag har efterlyst. Hon säger själv i det skriftliga svaret att regeringen har en omsorgsfull planering. Jag använde inte samma ton som hon i frågedebatten och tycker att även hon i fortsättningen bör försöka passa sig och inte använda den där typen av utläggningar. Det vore bra om vi kunde se till vad det gäller. En sak är viktig, i detta sammanhang Görel Thurdin, nämligen att vi inte försätter oss i tidsnöd. Miljöprövningen får inte skötas på ett sådant sätt att man kommer och säger att det inte finns tid till debatt och diskussion. I dag har vi tydligen fått besked om att vi skall få tid, och det tycker jag är bra.

Jag har ingen annan ambition än att göra bästa möjliga arbete även när det gäller internationella kontakter och offentlig debatt.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag är beredd att med televerket ta upp frågan om indragning av telefonautomater i glesbygd. Televerket har informerat mig om att de indragningar av telefonautomater i glesbygd som kan bli aktuella endast gäller enstaka apparater som används i en så liten omfattning att de inte anses fylla något behov. I samtliga dessa fall erbjuds kommunerna att ha apparaterna kvar mot att de täcker förlusterna för apparaterna. I vad gäller telefonautomater i Norrbottens län, som Bengt Hurtig särskilt tar upp i sin fråga, planeras inga indragningar av telefonautomater. Överväganden pågår om vilka riktlinjer som skall gälla för kompensation till televerket för de olönsamma telefonautomaterna.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är utomordentligt glädjande att den opinion som har väckts mot tankarna på en indragning av telefonautomater tydligen har lönat sig. Inom både kustbevakningen och sjöräddningen har man reagerat mycket skarpt mot att en del telefonautomater skulle kunna försvinna, särskilt i skärgården. Alla båtägare har ju inte båtradio, och alla människor har ännu inte handtelefoner så att de kan nå hjälp i ett nödläge. Många människor kanske inte har så stark ekonomi att de kan bära omkring på en telefon. Det är då glädjande att televerket nu, åtminstone i mitt hemlän, tydligen har tänkt sig att ha kvar de telefonautomater som finns. I övrigt planeras trots allt vissa indragningar. Jag förutsätter emellertid att man i de överläggningar som förs med televerket kommer att fästa stor vikt vid de skydds och säkerhetsaspekter som måste läggas på de olönsamma telefonautomater som finns runt om i landet, både i fjällvärlden och i skärgården.
Herr talman! Det är som Bengt Hurtig säger att det inte är fråga om någon större indragning. I juni i år godkände riksdagen regeringens förslag om att televerket skall kompenseras för sina kostnader för olönsamma telefonautomater. Vi såsom skattebetalare står alltså för att dessa apparater skall få finnas på strategiskt viktiga platser. Indragningen av olönsamma telefonautomater har efter detta beslut inskränkts till enstaka automater. Jag kan berätta att under perioden från januari förra året till sommaren i år drogs ca 200 automater in i Norrbotten. I det fallet har alltså Bengt Hurtig rätt. Av dessa apparater var tio placerade i glesbygd. En fanns i skärgården. Övriga automater fanns i tätorter. De telefonautomater som televerket har dragit in i tätorterna har i väldig stor utsträckning varit placerade på offentliga inrättningar såsom sjukhus och järnvägsstationer. Dessa automater har väldigt ofta tagits över av landsting och kommuner, som hyr dem av televerket. Trots att automaterna har dragits in av televerket, har de alltså funnits kvar, hyrda av kommunerna. Ryktet om telefonautomaternas död i glesbygden är betydligt överdrivet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta svar. Jag kommer att framledes noggrant följa frågan för att se om riksdagens intertioner från i våras kommer att fullföljas.

Herr talman! Olle Schmidt har frågat mig om jag avser att medverka till att den ursprungliga tidsplanen för Öresundsbron kommer att hållas. Bakgrunden till frågan är att det enligt överenskommelsen mellan Sverige och Danmark skall av vardera staten bildas helägda aktiebolag, som i sin tur gemensamt skall bilda ett konsortium med uppgift att svara för planering, byggande och drift av Öresundsbron. Som Olle Schmidt så riktigt anger i sin fråga har Danmark först i dagarna nominerat styrelsemedlemmar till sitt bolag, medan däremot det svenska bolaget konstituerade sig under augusti månad. Jag konstaterar därmed att förutsättningarna nu föreligger för att bilda det gemensamma konsortiet och jag utgår från att detta kommer att ske inom kort. Det konkreta arbetet med planering och detaljprojektering kan därmed inledas. Förberedelserna för en miljöprövning har redan påbörjats. De tidpunkter som anges i överenskommelsen, och som innebär att anläggningsarbetena skall påbörjas under år 1993, bör därför kunna hållas. Några särskilda omständigheter i detta ärende som skulle motivera åtgärder från min sida föreligger därmed inte.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är trots allt ganska allmänt positivt hållet. Det kanske inte är så precist, men vi har tidigare under denna frågestund hört att det inte är så lätt att vara precis. Jag vill litet mer utförligt ange skälen till att jag känner så stor oro inför planarbetet med Öresundsbron. Framför allt två skäl vill jag nämna för kommunikationsministern. Det ena är det som jag har tagit upp i frågan, nämligen att det danska bolaget har kommit i gång väldigt sent. Som jag har förstått har det varit inre stridigheter. Men nu är det klart, vilket är bra. Det andra skälet är en allmän oro över kopplingen till Stora Bält-förbindelsen. Som kommunikationsministern säkert är medveten om har man haft väldigt stora problem med tunnelarbetet under Stora Bält. Det har i princip stått stilla efter den 14 oktober, då en olycka inträffade. Man tror att Stora Bält-förbindelsen hittills är försenad med 1,5--2 år. Stora Bältförbindelsen skulle vara klar 1993 för tåg. Hela förbindelsen skulle vara klar 1996. Tågen skulle alltså ha tre års försprång. Det som oroar mig är att man i den danska debatten, som jag har följt under ganska många år, har kopplat samman Stora Bält, Öresund och kanske Fehmarnsund. En del människor både på den svenska och på den danska sidan misstänker att denna koppling finns kvar och att den kraftiga förseningen av Stora Bält-förbindelsen kan försena arbetet med Öresundsbron.

Herr talman! Jag kan lugna Olle Schmidt och glädja honom med att vi inte har fått några som helst signaler om att någonting av detta slag skulle försena genomförandet av det civilrättsligt bindande avtal som vi faktiskt har med Danmark. Jag är väldigt säker på att förutsättningarna finns för att anläggningsarbetena skall kunna påbörjas under år 1993 och att vi dessförinnan har genomfört en noggrann och heltäckande miljöprövning av detta projekt, något som är en mycket viktig del av projektet.
Herr talman! Jag ber kommunikationsministern att vara litet mer precis. Det står i svaret att de tidpunkter som anges i överenskommelsen ''bör därför kunna hålla''. Vidare står det: ''Några särskilda omständigheter i detta ärende som skulle motivera åtgärder från min sida föreligger därmed inte.'' Jag vill då fråga: Finns det kanske anledning att påskynda arbetet i detta sammanhang? Jag lade märke till att Görel Thurdin tidigare sade att regeringen varken bromsar eller skyndar på. Poängen med min fråga var att regeringen enligt mitt sätt att se skall skynda på. Ett beslut i detta ärende om att arbetet skall komma i gång till fullo hastar, kommunikationsministern!
Herr talman! Preciseringar i olika sammanhang efterlystes. Det är svårt att spå, särskilt om framtiden. Vi har sett att saker kan inträffa som vi inte råder över. Jag vill kanske inte såsom exempel ta det som hände med arbetet med Stora Bältförbindelsen. Det stora problemet är att man inte har varit färdig med själva bolagsbildningen. Detta problem är nu undanröjt. Enligt vad jag kan se i de kontakter som vi har med Danmark finns det ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder. Den svenska styrelsen och den danska styrelsen skall nu bilda ett konsortium. Jag har mycket goda förhoppningar om att den tidsplan som redovisats i olika sammanhang skall kunna hållas.
Herr talman! Det är måhända fräckt av mig att säga att det ändå finns litet olika uppfattningar mellan de olika regeringspartierna när det gäller Öresundsbron. Det här svaret och Görel Thurdins svar andas kanske en något mindre entusiasm än vad jag skulle önska. För mitt vidkommande är det oroväckande att man varken bromsar eller skyndar på. Jag vill bara poängtera för kommunikationsministern att det för Skånes och för Malmös del är en oerhört betydelsefull fråga. Arbetslösheten där är dramatiskt hög. I Malmö har man en arbetslöshet som faktiskt bara Norrbotten kan slå -- om nu arbetslöshet är någonting att tävla om. Utvecklingskraften i Skåne och Sydsverige och även i hela Sverige hänger väldigt mycket ihop med Öresundsbron. Sverige behöver knytas samman med Danmark och Europa. Dessa frågor är viktiga. Jag känner därför en viss oro om regeringen inte skyndar på -- ni behöver inte alls bromsa, för det har historien gjort i hundra år.
Herr talman! När det över huvud taget gäller infrastrukturinvesteringarnas påverkan på sysselsättningsläget, är detta någonting som för närvarande står i fokus för vårt arbete. Vi arbetar med ett antal projekt för att utnyttja situationen, vilket jag skall återkomma till i andra sammanhang. Där har vi precis samma inriktning, nämligen att inte fördröja någonting i onödan utan tvärtom påskynda när det gäller väldigt många olika nivåer. Beträffande den entusiasm som kan utläsas ur skrivna svar på enkla frågor, vet jag inte vilken erfarenhet Olle Schmidt har. Min erfarenhet är att de tjänstemän som författar svaren försöker att undvika att låta sig påverkas av något känslosvall. Den eventuella entusiasmen eller bristen på entusiasm får snarare läsas in i de efterföljande, mera fritt tecknade svaren som statsråden ger. Jag försäkrar att när det gäller entusiasmen för att detta projekt skall genomföras i enlighet med regeringsdeklarationen, Olle Schmidt, är vi helt eniga inom de partier som finns i regeringen.
Herr talman! Det var ganska fyndigt av kommunikationsministern att tala om erfarenhet. Min erfarenhet av frågesvar här i kammaren är starkt begränsad. Men jag känner till det språk som används i skrivningarna -- jag har själv skrivit en del en gång i världen. Jag tror att det är av oerhörd vikt att de signaler som kommer fram i den efterföljande diskussionen är entydiga, så att vi kan försäkra oss om att vi har en regering som vill bygga den här bron. Det har rått en viss tveksamhet om kammarens inställning i denna fråga, men nu har det äntligen fattats ett beslut. För att så här i juletider vara vänlig, tolkar jag det som -- kommunikationsministern får sedan säga om jag har tolkat rätt eller fel -- att kommunikationsministern personligen gärna ser att bron kommer till stånd, och att vi i grund och botten tycker att det är ett viktigt beslut och att det -- både bokstavligen och bildligt -- är en viktig bro som skall byggas.
Herr talman! Man kan tvista om vilka effekter som den här bron kan ha, men jag är övertygad om att den sysselsättningspolitiska effekten i Malmöregionen är mycket stor vid själva genomförandet av entreprenaden. Det är den ena effekten. Den andra är den positiva effekt som bron kommer att få som en regional förbindelselänk. Olle Schmidt och jag kan ju bara tänka oss vilken effekt det skulle få på sysselsättningen om vi i Stockholm skulle ersätta Essingeleden med färjor. Man kan vara helt lugn för att regeringen inser vilken betydelse bron har för regionen i fråga. Vi gör allt vad vi kan för att avtalet skall uppfyllas inom de tidsramar som är utmätta.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Om det skulle finnas några tveksamma i regeringen, vilket jag vid Gud hoppas att det inte finns, förväntar jag mig att kommunikationsministern också övertygar dem på ett entusiastiskt sätt, och då i första hand verbalt.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om regeringen ämnar att ställa medel till förfogande för omedelbar fortsatt utbyggnad av E 6-an från Bakgrunden till frågan är att i samband med nedläggningen av Uddevallavarvet fick vägverket i uppdrag av regeringen att projektera och upprätta arbetsplan för utbyggnad av väg E 6 till motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla. Medel för utbyggnad av objektet på södra delen från Stora Vad som nu återstår av utbyggnaden av E 6-an är alltså sträckan norr om Ljungskile. Norra delen av objektet har omarbetats och omfattar nu även en förbifart vid Uddevalla med en förbindelse över Ljungskile kan ske i maj 1992. För sträckan Ljungskile--Forshälla finns en fastställd arbetsplan som möjliggör att byggstart kan ske under nästa år. Däremot kräver sträckan Forshälla--Torp, där bron över Sunninge sund ingår att en arbetsplan fastställs. Ljungskile--Torp är beräknad till 2 miljarder kronor i 1991 års prisnivå. Utbyggnaden är avsedd att finansieras dels med avgifter, dels med anslagsmedel. I gällande flerårsplaner finns inga medel avsatta för projektet. Regeringen kommer därför att i särskild ordning senare att pröva möjligheterna att utanför statsbudgeten finna medel till stategiska vägföretag. I det sammanhanget kan även det nu aktuella företaget komma att prövas.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som det fanns en del positiva antydningar i. Jag vill börja med att ställa en ytterligare fråga. Kommunikationsministern talade om en arbetsplan för sträckan norr om Forshälla. När den är klar, kommer kommunikationsministern då att kunna ge vägverket ett besked om att det kan bli en fortsatt utbyggnad? Ett av de mest angelägna besluten som regeringen måste fatta i samband med anslag till vägutbyggnad är att vägverket i region väst får klara besked om fortsatt utbyggnad av E 6-an norr om Ljungskile i Precis som kommunikationsministern sade är det just nu tyvärr stopp efter invigningen och färdigställandet av utbyggnaden av sträckan mellan Stora Höga och Ljungskile. Det har därför uppstått en ny flaskhals med rikliga möjligheter till olyckor mellan Ljungskile och Uddevalla -- för den som känner sig manad att ta det ansvaret. Vägverket väntar på att man vid fördelningen av pengarna skall anslå medel för fortsatt utbyggnad, vilket ingick i löftena -- precis som sägs i svaret -- Norge och vägverket i Sverige vara utbyggd senast år 2005. Vägen behöver av flera skäl ha motorvägsstandard, framför allt av trafiksäkerhetsskäl. Arbetet med den resterande vägsträckan behöver påbörjas nu, med tanke på en alarmerande och ökande arbetslöshet i Bohus län. Även en onödig arbetslöshet kostar samhället mycket pengar, som skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt.

Herr talman! Jag har förståelse för de synpunkter som finns i området, inte minst med tanke på olycksstatistiken som visar att det är angeläget att ta itu med den här vägen. Herr talman! Jag konstaterar att jag i dagens läge inte kan ge något annat svar än det som jag har lämnat. Kenth Skårvik skall ändå se en strimma av hopp, eftersom vi skall fortsätta att studera möjligheterna att finna nya finansieringsformer för strategiska projekt. Om man studerar regeringsdeklarationen, finner man att den här regeringen -- när de statliga företag som lika väl, kanske i vissa t.o.m. fall bättre, kan drivas av privata intressenter säljs och regeringen får loss pengar -- avser att satsa på sådant som ingen annan är beredd att satsa på, nämligen utbyggnad av vägar och järnvägar. Det är någonting som vi nu skall studera, Kenth Skårvik. Under tiden studerar vi också vilka objekt som kan komma i fråga när det blir möjligt att genomföra denna omfördelning av statens balansräkning.
Herr talman! Som jag sade i början är jag tacksam för svaret. Jag känner att det finns en ljusning för att E 6-an skall kunna färdigställas och få motorvägsstandard enligt den plan som finns. Men det är klart att det är mycket angeläget för denna stora region och för vägverket, om man gör en arbetsplan och får fram detta tillsammans med Uddevalla kommun, att få veta om man verkligen kommer att få fortsätta sedan. Sunningesundsleden är också mycket viktig ur både miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom det inte är lämpligt att ha en väg som går rakt igenom Uddevalla förbi de stora sjukhusen. Det är en av orsakerna till att man vill låta vägen gå förbi. Jag är ibland litet rädd för att man kopplar ihop utbyggnad av järnvägar och vägar. Jag har hört tongångar som innebär att om man får motorvägen kan järnvägen gå någon annanstans. Jag anser att dessa saker inte har med varandra att göra i detta sammanhang. Denna väg har så stor betydelse för sträckningen Oslo--Göteborg--Köpenhamn att det bör göras något positivt av den.

Herr talman! Lennart Fremling har frågat mig om regeringen avser att ändra reglerna för mobilkranar så att även sådana mobilkranar som har en lyftkapacitet som är mindre än 10 ton skall omfattas av de bestämmelser som i dag gäller för mobilkranar med en lyftkapacitet på 10 ton eller däröver. Om en sådan ändring skulle bli aktuell skulle denna därmed enligt Lennart Fremling få till följd att fler fordon än hittills omfattades av bestämmelser som inte är Europaharmoniserade. Mobilkranar tillhör fordonsgruppen motorredskap. För dessa fordon och för traktorer beslutade riksdagen och regeringen om ett helt nytt regelsystem som skulle gälla från den 1 januari 1991. På grund av att man inom den Europeiska gemenskapen var i färd med att utarbeta bestämmelser för motorredskap och traktorer som skiljer sig från de bestämmelser som beslutats i Sverige beslöt riksdagen att skjuta upp ikraftträdandet av de nya reglerna för motorredskap och traktorer till den 1 januari 1993. För en särskild typ av motorredskap, nämligen mobilkranar med en lyftkapacitet på 10 ton och däröver samt tornsvängkranar med en lyftkapacitet på 4 ton och därutöver, bestämdes emellertid att de nya reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 1991. Det som framför allt skiljer de nya reglerna från de gamla är att det numera inte finns någon konstruktiv hastighetsbegränsning. Det är regeringens strävan att harmonisera de svenska bestämmelserna på alla områden till de bestämmelser som gäller inom den Europeiska gemenskapen. Detta innebär att de regler för bl.a. 1993 kan behöva ändras med hänsyn till utvecklingen i Europa på det aktuella området. Detta gäller i så fall även de mindre mobilkranar som Lennart Fremling riktat uppmärksamheten på.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att fordonstillverkare och andra intressenter inom området för traktorer och motorredskap tidigare inte har fått tekniska regler utgivna i god tid innan de skall börja tillämpas. Jag gläds åt att vi har fått en regering som förstår betydelsen av att ge industrin, såväl småföretag som storindustri, klara spelregler. Därför vill jag framhålla betydelsen av att man är tydlig när det gäller att sätta gränser. Kan jag uppfatta svaret på ett sådant sätt att ingen ändring kommer att ske av 10-tons gränsen förrän den 1 januari 1993, dvs. kan industri och mobilkransanvändare nu lita på att förutsättningarna för deras verksamhet och konkurrensförhållanden inte plötsligt ändras?
Herr talman! Det är som Lennart Fremling säger, nämligen att ett av de största problemen, i varje fall ett av de mycket stora, att vi skall kunna behålla arbete och sysselsättning här uppe i denna kalla nord är att vi när det gäller, hela tiden har råkat ut för att spelreglerna har ändrats under pågående match. Och är det något som denna regering vill ändra på av generell karaktär är att det i ställetskall ges tydliga och långsiktigt hållbara regler. I detta sammanhang handlar det emellertid om en övergångssituation från ett system till ett annat. Alldeles uppenbart kan man ändå blicka framemot den 1 januari 1993. Därefter kommer ju alla otydligheter att vara undanröjda. Fram till dess lär vi får leva med den situation som Lennart Fremling har påpekat i sin fråga.
Herr talman! Kan jag då uppfatta att någon ändring av de regler som trädde i kraft den 1 januari 1991 inte kommer att ske under löpande period utan mobilkranar under 10 ton kommer inte i åtnjutande av de gynnsammare regler som gäller för mobilkranar över 10 ton?
Herr talman! På denna punkt måste jag göra Lennart Fremling besviken. Jag kan inte utfärda något sådant generellt löfte.
Herr talman! Vi vet ju att nya regler skall träda i kraft den 1 januari 1993. Men de är i och för sig inte heller klara. Jag förutsätter naturligtvis att kommunikationsdepartementet håller på att arbeta med att klargöra hur regelsystemet skall se ut för motorredskap och traktorer från den 1 januari 1993. Kan man räkna med att detaljreglerna kommer att publiceras i god tid innan de skall träda i kraft? Annars tror jag att man redan nu måste överväga att senarelägga detta ikrafträdande.
Herr talman! Även på denna punkt måste jag göra Lennart Fremling besviken, eftersom jag inte kan ge honom något konkret svar på när ikraftträdandet och publiceringen av dessa saker kan äga rum. Jag kan bara säga att regeringen, med beaktande av rättssäkerhet och trafiksäkerhet, kommer att försöka överbrygga den mycket svåra perioden vid övergången från ett regelsystem till ett annat.
Herr talman! Jag är tacksam för att kommunikationsministern vill verka för fasta spelregler på området.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig när vi kan bryta nuvarande monopol för Linjeflyg på vissa inrikes flyglinjer. Jag delar Hans Daus syn att konkurrens är en god väg för att öka effektivitet och service inom flygsektorn. Som frågeställaren säkert känner till har riksdagen under 1991 beslutat om vissa förändringar av riktlinjerna för inrikesflyget i riktning mot större konkurrens. Den nuvarande regeringen har i den ekonomisk-politiska propositionen deklarerat att arbetet med att skapa en avreglerad flymarknad måste intensifieras. För närvarande undersöker regeringen därför möjligheten att snarast ta ytterligare avreglerande steg inom inrikesflyget. Det är dock ännu för tidigt att ge något entydigt svar när det gäller tidpunkten för en sådan förändring. Frågeställaren bör således kunna se tiden an med en viss tillförsikt.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Jag hade trots allt väntat mig ett mer konkret svar. I sista meningen står det att jag skall se tiden an med en viss tillförsikt. Jag hade väl hoppats att kunna se tiden an med full tillförsikt. Svaret är litet svävande. Det står bl.a. att regeringen undersöker och att det är för tidigt att ge något entydigt svar. Jag tycker att det är oroväckande. Att vi som drabbas av dessa orimligt höga priser på inrikesflyget dessutom får en icke acceptabel service är i allra högsta grad otillfredsställande. Jag vill fråga Mats Odell följande: Vad finns det att undersöka? Varför kan man inte slå till omedelbart, så att man kan känna full tillförsikt när det gäller att detta kommer att ske mycket fort?
Herr talman! Det är faktiskt på det sättet, Hans Dau, att det även i det politiska livet finns vissa tidtabeller. Vi hoppas att de håller, på samma sätt som vi hoppas att tidtabellerna håller när vi skall ut och flyga, m.m. Det som jag syftar på i svaret är att i budgetpropositionen, som läggs på riksdagens bord den 10 januari, kommer ett svar att ges på dessa frågor. Om Hans Dau ställer en fråga exakt en månad före denna tidpunkt får han ursäkta att jag här inte kan stå och avslöja innehållet i budgetpropositionen på detta område. Men jag tror att Hans Dau kommer att bli mycket nöjd med det som står i budgetpropositionen. Jag kan försäkra att den här regeringen kommer att se till att Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller att avreglera flygmarknaden. Både när det gäller utrikes flyg och inrikes flyg är vi bundna av samarbetsavtal. Sverige kommer att vara ett land som ligger i frontlinjen när det gäller att avreglera på det här området. Det är en process som pågår inom EG. Vi har lagt på riksdagens bord en proposition om att riksdagen skall godkänna det avtal som Sverige och Norge har tecknat med EG om en gemensam luftfartsmarknad. Inom EG håller man på att avreglera den. Det sker i tre steg. Det här är saker som vi bara inte kan springa ifrån. Än en gång, herr talman! Jag försäkrar Hans Dau att Sverige på luftfartspolitikens område kommer att ligga i frontlinjen när det gäller avreglering.

Herr talman! Åke Carnerö har frågat mig hur regeringen avser fördela satsningarna på bättre infrastruktur om jämförelse sker med järnvägsresp. landsvägstrafik. Jag anser att man måste anlägga ett brett perspektiv när man diskuterar investeringar i infrastruktur. De olika trafikslagen ingår i ett trafiksystem där de såväl konkurrerar som samverkar med varandra. De olika transportslagen skall användas där man bäst tar till vara deras specifika egenskaper, spårbunden godstrafik har sina fördelar. Därmed ges förutsättningar för en kostnadseffektiv transport. Jag anser också att det är marknaden som skall styra efterfrågan på transporter. De investeringar i infrastruktur som staten gör måste utgå från bedömningar om denna efterfrågan. För att vara realistisk vill jag i detta sammanhang erinra om den övertro som finns på möjligheten att överföra gods från landsvägstrafik till järnvägstrafik. Enligt beräkningar som transportrådet utfört är en realistisk överföringspotential ca 1,5 miljarder tonkm/år, vilket är ca 2,7 % av godstransportarbetet i Sverige. Jag arbetar för närvarande med att utforma inriktningen för den kommande infrastrukturplaneringen. En redovisning av mina förslag kommer att presenteras för riksdagen i budgetpropositionen i januari nästa år. Jag kommer också att återkomma med konkreta förslag till investeringar i infrastrukturen och finansiering av dessa.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Kommunikationspolitik är också i viss mån arbetsmarknadspolitik, inte bara kortsiktigt utan också långsiktigt just när det gäller infrastruktursatsningar. Problemet, som jag ser det, är att få det hela att gå ihop med regional miljöpolitik. Anser statsrådet att det är möjligt att ge SJ sådana resurser att kombitrafik och andra former av godstransporter på allvar kan komma att konkurrera med lastbilstrafik?
Herr talman! Först vill jag säga att det känns svårt att behöva lämna så pass knapphändiga svar som jag måste lämna även på denna fråga, men bakgrunden är densamma som när det gäller den förra frågan, nämligen att vi den 10 januari nästa år, om exakt en månad i dag, skall lägga fram budgetpropositionen, som delvis skall handla om dessa saker. Då hoppas jag att Åke Carnerö och jag skall vara mera överens om vad som skall göras än vad vi i dag kan vara. Infrastrukturinvesteringarna har olika effekter beroende på var de läggs. Det finns indikationer på att om miljöaspekterna skall sättas främst, skall satsningarna ske på vägutbyggnad i storstadsområdena. Om de regionalpolitiska aspekterna skall sättas främst är det andra typer av satsningar som skall göras. Åke Carnerö frågade konkret om SJ kan få sådana resurser att man kan överföra mer godstransporter till kombitrafik. Där tror jag att svaret är ja, med den reservationen att SJ delvis skall skapa dessa förutsättningar självt genom att bedriva en lönsam politik i enlighet med 1988 års trafikpolitiska beslut. Just kombitrafiken har de bästa företagsekonomiska förutsättningarna att lyckas. Låt oss titta på de siffror som transportrådet redovisat, nämligen att man skulle kunna överföra 1,5 miljarder tonkm/år motsvarande 2,7 % av transportarbetet. I en tioårsperiod handlar det alltså om 27 %. Jag tror att inte minst en positiv utveckling på godssidan och när det gäller metoderna kommer att bidra till att detta möjligen skall kunna ökas ytterligare något. Det skall vi hjälpas åt att försöka åstadkomma.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med svaret. Där nämns att spårbunden godstrafik har sina fördelar. Att detta har med miljö att göra är vi naturligtvis helt överens om. Det är marknaden som skall styra efterfrågan. Det är bara att hoppas att marknaden kan bli sådan att alltmer förs över till spårbunden trafik. Jag ser med spänd förväntan fram emot budgetpropositionen.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt har frågat mig vilka besparingar eller rationaliseringsvinster postverket förväntar sig av att avskaffa föreningsportot samtidigt som man inrättar ett system som skall lämna föreningslivet opåverkat. Postverket är ett affärsverk med ett stort antal anställda, ca 70 000, vilket innebär att postverket måste ha regler och rutiner som är så enkla som möjligt för att man skall kunna uppnå hög kvalitet och ha en effektiv kontroll. Syftet med de produktförändringar som postverket genomför den 1 januari 1992 är bl.a. att det skall finnas tydliga och enkla produkter som alla kan använda och att byråkrati med s.k. innehållsregler skall tas bort. Om föreningar har rätt att frankera 100 gr brev med portot för 20 gr brev, har postverket svårt att kontrollera att försändelserna är rätt frankerade, eftersom alla andra brev i samma viktklass är frankerade med 4:60 kr. Föreningar kan fortsättningsvis, liksom andra kunder, använda ekonomibrev. Samtidigt försvinner föreningarnas abonnemangsavgift och portot för 20 gr ekonomibrev sänks. För föreningarna innebär förändringen vidare vissa förenklingar genom att abonnemangskort ej längre behöver visas på postkontoret vid inlämning, utan breven behöver bara förses med ett ''B'', liksom andra ekonomibrev. Sammanfattningsvis gör inte postverket någon rationaliseringsvinst på den nya rutinen för föreningar, utan vinsterna av förändringen uppkommer i ett mer enhetligt system med enkla tydliga regler och förbättrade kontrollmöjligheter.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Posten och en del andra statliga verk genomgår en mycket intressant förändring i sin utveckling mot att bli mer marknadsinriktade och för den delen också mer affärsmässiga. Bl.a. visar en rapport från expertgruppen med studier i offentlig ekonomi omfattande SJ, televerket och posten att man avser att bolagisera med inriktning mot att kanske privatisera dessa bolag. Det ställer en del nya krav på postverket. Jag tycker tyvärr att statsrådets svar litet grand mera har perspektivet hur det fungerar för posten i dag. Föreningslivet har redan i dag möjligheten att använda ett billigare porto, men man måste stämpla ''B'' på brevet. Man betalar 1 500 kr. i s.k. abonnemangsavgift, och man får inte lägga brevet på lådan. Det är de förutsättningar som gäller för föreningslivet i dag. Nu ändras detta system. Tyvärr måste man nog konstatera att det inte blir den förenkling som statsrådet beskriver. I stället skall man nu frankera med fullt porto och sedan halvårsvis få tillbaka halva portot för breven mellan 20 och 100 gr. Det märkliga är att det innebär mycket stora likviditetsförändringar för större föreningar, dels för föreningslivet, dels och framför allt för posten. Bara 20 000 brev på ett halvår i en förening skulle alltså leda till en återbetalning på 46 000 kr. Om man har en någorlunda klar bild av hur föreningslivet ser ut i dag i Sverige -- det är ganska betydande -- är det ganska fantastiska belopp som vi talar om nu. Det förslag som genomförs vid årsskiftet kommer säkert att göra finansavdelningen på posten mycket lycklig, men det kommer att skapa stora likviditetsproblem för föreningslivet. Det blir årets viktigaste bidrag att få tillbaka pengarna från posten.
Herr talman! Fredrik Reinfeldt frågar mig vilka besparingar eller rationaliseringvinster som förväntas av att posten avskaffar föreningsportot. Jag har tagit sikte på och svarat på den frågan. Då säger Fredrik Reinfeldt att jag svarar endast på vad det får för effekter för posten. Jag tycker nog att det var det frågan handlade om. Jag förstår att denna aspekt kan bekymra föreningarna. Men samtidigt är vi, Fredrik Reinfeldt, överens om att se till att affärsverken blir effektiva och rationella, dvs. att det blir enhetliga och tydliga produkter som alla kunder kan använda. Byråkratin skall minimeras med t.ex. denna typ av innehållsregler. Jag kan inte belägga att det förekommer fusk i dag. Men systemet inbjuder naturligtvis till det. Förändringen skall nu ske den 1 januari. Jag tror att det är ett system som i det stora hela är neutralt för dem som använder det. Jag medger dock att likviditetsaspekten kan vara ett bekymmer för vissa föreningar. Men de föreningar som skickar så pass många försändelser som Fredrik Reinfeldt gav exempel på, torde ändå klara räntan på halva portokostnaden under den tid det är fråga om.
Herr talman! Min poäng är att posten kommer att tjäna stora pengar på detta. Det kan vara positivt, framför allt för posten. Men frågan är om det blir mindre byråkratiskt. I de instruktioner som posten har skickat ut till föreningslivet står det fortfarande att breven skall stämplas med ett B, dvs. ingen förändring från tidigare. Nu skall breven i stället frankeras med fullt ekonomibrevsporto på 4:60. Föreningslivet skall räkna och fylla i antalet brev på en följesedel. Sedan skall breven och följesedeln lämnas in i kassan på postkontoret tillsammans med föreningens abonnemangskort. Abonnemangskortet finns kvar, men någon abonnemangsavgift behöver inte betalas. Sedan skall dessa följesedlar skickas till posten varje halvårsskifte. Fortfarande finns alla dessa kontrollfunktioner kvar. Vi måste räkna breven, och vi måste halvårsvis följa upp följesedlarna. Hela denna rundgång för att få en reduktion tillbaka på en ganska stor mängd pengar. Hela systemet är gjort för att posten skall ha finansiella förutsättningar att placera dessa stora belopp.
Herr talman! Jag inser de aspekter som Fredrik Reinfeldt tar fram. Jag tror ändå att en förening eller organisation har anledning att hålla ordning på hur många brev man skickar och gör en förteckning. Jag tycker inte att det är orimligt. Däremot är det orimligt att posten skall hålla reda på vad som finns inuti kuverten. Det är vad det gamla systemet byggde på. Jag tror att detta är en nödvändig förändring för att i ett längre perspektiv komma in i en bättre fungerande postservice.
Herr talman! Det här är intressant. Posten har i dag egentligen bara en monopolverksamhet kvar, nämligen frimärksutgivningen. I någon mån finns det konkurrens på alla andra områden som posten är verksam inom. Det gäller distribution av brev i dag. Bl.a. har City Mail i Stockholm uppmärksammats. Tyvärr får jag känslan av att litet komplicerande system som bygger på återbetalning osv. binder fast kunderna vid en enda producent av denna service, nämligen posten. Det är också något som kommer fram i den offentliga utredning där man bl.a. diskuterat att utvecklingen skall gå mot att postbefordran blir en konkurrensutsatt verksamhet. Portoutgifter utgör betydande kostnader för föreningslivet. I en tid när kommuner och andra bidragsgivare minskar sina bidrag har det en effekt att portokostnaden blir dyrare.
Herr talman! Både Fredrik Reinfeldt och jag välkomnar säkert en ökad konkurrens även på detta område. För försändelser som skall distribueras över hela vårt stora, långsmala och vackra land kostar det mycket pengar att manuellt se till att försändelserna kommer ut till varje brevlåda. Där finns det ingen konkurrens i dag. Det är den verksamhet som är minst lönsam. Jag kan inte ge Fredrik Reinfeldt något svar på om den verksamheten över huvud taget går ihop för postens del. Men jag kan försäkra att den verksamheten är den minst lönsamma av de verksamheter posten har. Den verksamhet som i dag är konkurrensutsatt, där det nämnda företaget City Mail är inblandat, har en helt annan problematik. Där handlar det om massdistributionens fördelar.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att förändringen av systemen har mötts med stor förvåning inom föreningslivet. Föreningarna ser framför sig att det hela blir mer komplicerat, högre kostnader för föreningarna och stora vinster för posten -- om man bortser från förutsättningarna för att kunna producera denna överlikviditet. Det finns en risk att posten, mot bakgrund av att man kan hävda att man faktiskt måste distribuera post över hela landet och därmed bedriver en verksamhet som inte går med vinst, inte heller sköter sig när det gäller postutdelningen i t.ex. Jag tror att denna typ av regler binder fast hela föreningslivet vid posten och det i en tid när det snart kommer att finnas många sätt att skicka post, t.o.m. att kunna kommunicera med hjälp av datorer.
Herr talman! Jag välkomnar konkurrens framöver även på detta område. Jag tror att det är det bästa sättet att få ett system att bli kostnadseffektivt och som fungerar i olika avseenden -- och där det sätts ett riktigt pris. I dag vet vi inte om ett riktigt pris tas ut eftersom det fortfarande råder ett monopol.

Herr talman! Stig Bertilsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att flygtrafiken vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats, som ingår i det nationella nätet, skall kunna säkras. Trollhättans flygplats är en kommunalt ägd flygplats. Det är riktigt som frågeställaren påpekar att denna flygplats hittills ingått i det nät av flygplatser som trafikeras av Linjeflyg och SAS och som har definierats som primärnätet. Det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs inom luftfartsverket och regeringskansliet beträffande verkets framtida struktur syftar till att finna effektivare driftsformer bl.a. genom nya huvudmannaskapsformer på de statliga flygplatserna. Något förstatligande av kommunala eller privata flygplatser har därvid inte diskuterats. En del i arbetet är att definiera och avgränsa statens ansvar inom flygplatsnätet i en framtid med mera avreglerade marknadsformer inom flygtrafiken. Detta arbete är endast påbörjat, och något ställningstagande i frågan för Trollhättans del redan nu är därmed inte aktuellt. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av frågan.